Herr talman! Alldeles självklart är detta officiella material känt för de ledamöter som finns här i kammaren. Jag utgår ifrån att de flesta som har deltagit i detta ärendes behandling också har tagit del av det. Men när konstitutionsutskottets ordförande här talade, fick man till en början den uppfattningen att det skulle finnas några nya sanningar som låg vid sidan om. Ingenting av det hittills framkomna materialet säger nämligen något om det tryckfrihetsrättsliga spörsmål som är aktualiserat i och med det förslag som i dag ligger på riksdagens bord. Ingen har uttalat sig om det. Det har inte ingått i ens föreställningsvärld att man skulle presentera ett förslag i den riktningen. Men Björn Kjellin har, som jag tidigare har försökt att utveckla, ändå varit inne på liknande tankegångar. Jag förutsätter att konstitutionsutskottet för att ge så god vägledning som möjligt, dels till skatteutskottet, dels till riksdagen i dess helhet, har vaskat fram just de uttalanden som säger mest och bäst i den huvudfråga som här är ställd. Det är dess värre, herr talman, inte ett tillräckligt svar.

Herr talman! Ett genomgående tema i denna debatt har hittills varit att vi nu åter har att behandla ett dåligt underbyggt förslag från regeringen. Jag skulle vilja säga att det är rätt förvånansvärt att man nu lägger fram förslag om införande av en skatt på annonser i tidningar, trots att en av regeringen själv tillsatt utredning för närvarande arbetar med detta problem. De allvarliga anmärkningar som kan riktas mot förslaget från grundlagssynpunkt har redan tidigare i denna debatt berörts av representanter för konstitutionsutskottet, varför jag inte har för avsikt att gå närmare in på detta. Jag vill dock säga att inom skatteutskottet har socialdemokraternas och centerns ledamöter inte heller velat vara med om att inkalla expertis. Detta är anmärkningsvärt och det talar för sig självt. Trots att framstående experter har sagt att varje avsteg från en strikt odiskutabel grundlagstolkning utgör en fara för efterföljd, tar man nu alltför lätt på detta problem. Det beslut som vi tydligen nu går att fatta innebär dock att man via beskattningen skall påverka åsiktsbildningen i landet, och det är därför som vi inte får glömma att det i framtiden kan komma att gälla, som det tidigare har sagts här, ännu allvarligare ting, kanske t.o.m., som fru Nettelbrandt sade, en fri och demokratisk samhällsordning. När utskottsmajoriteten har försökt att blunda för dessa allvarliga ting, har den också påtagit sig ett stort ansvar inför framtiden. Skattens uppbyggnad ger också anledning till allvarliga anmärkningar. Sålunda avser man att ta ut olika procenttal för olika kategorier av tidningar. Skatten kommer endast att träffa tidningsannonseringen — man kommer inte att ta ut skatt på ett grundbelopp i annonsintäkter under 3 miljoner kronor. Den skatteinkomst som staten härigenom får in kommer sedan genom ett särskilt konstruerat system för presstöd att slå mycket egendomligt; det ger sålunda mest till socialdemokratins och centerpartiets tidningar.

Kan man underlåta att följa grundlagarna, bara en åtgärd kan rubriceras som tillfällig? Utskottet kan inte påstå att det fått de tryckfrihetsrättsliga aspekterna utredda, och därför borde det inte heller ha sakbehandlat propositionen, utan avslagit den. Det går inte heller att säga att skattens verkningar inte blir så allvarliga med hänvisning till att det pågår en utredning som man väntar skall lägga fram förslag till en allmän reklamskatt. Genom den åtgärd som nu vidtas kommer man att förändra reklaminriktningen till nackdel för tidningsannonsering och till fördel för annan reklam. Man kommer att vänja folk vid detta, och sedan går det inte lika lätt att återföra reklamen till tidningarna. Men bland det mest egendomliga är att, trots att man vet att tidningarnas inkomster till två tredjedelar härrör från annonsinkomster, så säger man sig nu skola försöka hjälpa andratidningarna — genom att lägga en skatt på deras förnämsta inkomstkälla. Det låter ju helt bakvänt. Naturligtvis kommer skatten att bli en hämmande faktor på deras förnämsta inkomstkälla. Det är också mest troligt att den minskning i tidningsannonsering som nu är att vänta i första hand kommer att drabba just andratidningarna. Detta upplystes också klart och tydligt av tidningsexperter vid TU:s uppvaktning inför skatteutskottet. Erfarenheten visar också att prisstegringar inom tidningsvärlden i första hand har drabbat denna typ av tidningar. Vidare införes skatten i en tid, då annonseringen minskar på grund av det allmänna konjunkturläget, och den blir därför ännu mera besvärande för de svaga tidningarna. Nu säger utskottet att skatten skall drabba annonsörerna, men det talet håller inte helt. När utskottet säger att skatten är avdragsgill vid beskattningen och sålunda inte utgör mer än hälften av den uttagna procenten, håller inte heller det resonemanget. Det blir i så fall endast för företagsannonseringen som en sådan sak kan göras gällande. Däremot är skatten inte avdragsgill för alla familjeannonser och övriga privatannonser, vilka särskilt för de små tidningarna utgör en värdefull inkomstkälla. Däremot är det klart att det även för firmaannonseringen måste ske en övervältring på konsumenterna. Verkningarna kan i vissa fall också bli att tidningarna själva får bära kostnaderna genom lägre annonspriser.

Det är ju klart att detta inte har någon betydelse från konkurrenssynpunkt, när tidningarna vet att de varje halvår kommer att få restitution på den del av skatten som ligger under 3 miljoner kronor i annonsinkomst per år. Denna återbetalning är ju helt självklar. Den står inskriven i författningen. En sådan fordran går det säkert att få låna på i vilken bank som helst. Är denna återbetalning månne tänkt som något slags klapp till tidningarna varje midsommar och jul? Jag kan, herr talman, inte låta bli att tänka på den lilla historia som gick i vårt land strax efter införandet av det allmänna barnbidraget när den lille gossen av sin mamma nödvändigt ville veta varifrån mamma fick de pengar som kallades barnbidrag. Hon sade att hon fick dem av farbror Wigforss, som då var vår finansminister. Men den lille pojken frågade då: Men varifrån får då farbror Wigforss pengarna? Jo, sade mamman, dom får han av pappa. Och så var den lilla kretsgången avslöjad. Så kommer det väl också att bli med annonsskattens återbetalning. Utskottsmajoriteten synes helt ha blundat för att vi kan få en stor ökning av de särskilda annonsblad som i allmänhet gratis utdelas till hushållen. Här kommer dagstidningarna säkert att möta en hårdnande konkurrens. Redan nu finns det en hel del sådana tidningar, och de synes ha ökat sedan annonsskatten blivit bekant. Det kommer att bli mycket lönande att driva dylika tidningar, eftersom man kan räkna med att de inte behöver drabbas av annonsskatten, då deras omsättning inte överstiger 3 miljoner kronor i annonsintäkter. Detta fria skattebelopp kan sålunda uppgå till inte mindre än 180 000 kronor. Ja, inte kommer det att bli lätt för dagstidningarna att konkurrera med den typen av företag i fortsättningen! Genom det nu framlagda förslaget trampar man också på en allvarlig punkt i den fria näringsutövningen. Vad som nu inträffar är helt enkelt att man försöker sig på att överflytta inkomster från ett företag till ett annat. Om ett företag går framåt, kan man därför inte säga att detta berättigar samhället att genom skatteåtgärder bestraffa det till förmån för de företag som inte har lyckats nå lika gott resultat. En sådan ågärd strider mot hävdvunna rättsprinciper. Det finns, herr talman, gott om motiv för att avslå den här propositionen, vilket också moderata samlingspartiet föreslagit i sin motion som nu har fullföljts i den av mig och herr Söderström avgivna reservationen till skatteutskottets betänkande nr 30, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Vi befinner oss i dag i en situation, i vilken som tidigare här sagts en rad tidningar kämpar med stora ekonomiska svårigheter. Det beror i hög grad på deras underläge på annonsmarknaden. De har allt mindre annonsvolym och dålig ekonomi trots att de ofta har relativt många läsare, En tidning kan vara god som nyhetsförmedlare, men det hjälper inte när konkurrenten har större upplaga och därmed dominerar annonsmarknaden,. Det är inte främst läsarnas val som ligger bakom strukturutvecklingen inom dagspressen utan annonsörernas, som framhålles i propositionen om presstödet. Tidningar som är störst på sin ort har nära nog annonsmonopol och god ekonomi. Att denna koncentrationsprocess innebär risker för nyhetsförmedlingen och att åsiktsbildningen monopoliseras och därmed hotar demokratins funktionsduglighet, tycks det råda enighet om. Vad som hotar yttrandefriheten är arbetsmarknadsekonomins konsekvenser inom kulturlivet. Det går inte att bestrida att denna koncentrationsprocess är en följd av marknadskrafternas spel, där förstatidningarnas övertag på annonsmarknaden är helt utslagsgivande. Det går helt enkelt inte att låta denna process fortgå. Det är en tvingande nödvändighet att söka, så långt möjligt, förhindra ytterligare nedläggningar av dagstidningar. Det är som ett led i den strävan vi får se förslagen om presstöd och annonsskatt. De måste ses i sin helhet som en paketlösning av de aktuella pressproblemen. De syftar till att hjälpa de annonssvaga tidningarna att överleva. Herr Hernelius och herr Werner i Malmö säger i sin reservation, som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande, att det är ”nödvändigt med särskilda åtgärder för att bevara och vidga en fri och allsidig debatt och för att därmed trygga en differentierad opinionsbildning”. På den punkten är man alltså helt ense. ”Åtgärder bör vidtas utan dröjsmål”, anför reservanterna vidare. Tidigare i debatten har citerats Tidningsutgivareföreningens yttrande, där det sägs att åtgärder bör vidtas omedelbart och utan dröjsmål. Opponenterna kan alltså inte förneka dessa fakta och de motsätter sig kanske inte heller presstödet som princip, utan riktar in sig främst på annonsskatten. Det sker av i stort sett tre skäl: den strider mot tryckfrihetsförordningen, den får ekonomiska följder som inte gagnar pressen och den verkar diskriminerande. Jag skall, herr talman, närmast bemöta de här tre argumenten. Den som studerar experternas yttranden, som är fogade till betänkandena, kan väl inte finna uttryck för en entydig mening att skatten skulle strida mot tryckfrihetsförordningen. Inte är det några kristallklara uttalanden. Vi ansåg att några orakelsvar inte hjälper oss i denna brydsamma situation, när vi skall ta ställning till det här problemet. Inte heller reservanterna eller någon annan har — såvitt jag förstår — klart och tydligt kunnat utsäga att den föreslagna skatten strider mot tryckfrihetsförordningen. Vad som förekommer är i stället allmänna uttalanden om att vi inte hört experterha. Det är där man sätter in sina anmärkningar, men inte en enda vågar ta på sin ed att experterna säger att det här strider mot tryckfrihetsförordningen. Man vill liksom krypa bakom experter som inte finns i det här landet men som skulle kunna ge sitt stöd till uppfattningen att förslaget om annonsskatten är alldeles orimligt, att det strider mot tryckfrihetsförordningen och att det inte kan genomföras. Herr Boo gav, enligt min mening, en ganska utmärkt förklaring till dessa frågor när han hänvisade till mervärdeskattens verkningar. På dagstidningar utgår inte mervärdeskatt men på annonserna, men då får avdrag göras för ingående skatter och alltså blir inte verkan densamma. Man har således inte skatt på dagstidningarna, utan på annonserna, men däremot utgår mervärdeskatt på böcker. Jag har inte lagt märke till någon opinionsstorm därför att böckerna är belagda med mervärdeskatt, men när det gäller tidningarna försöker man göra gällande att det skulle vara något alldeles speciellt. Jag skall inte uppehålla mig vid det här problemet, eftersom jag anser att herr Boo utvecklade det alldeles utmärkt. Jag skall i stället spara min tid. Jag vill dock påpeka att det är precis som om hela samhället skulle gå under så snart man vidtar någon åtgärd som gäller tidningspressen — den tredje statsmakten. Vad är det vi har i dag? Jo, som jag sade har vi ett system där tidningarna blir helt beroende av annonsmarknaden. Allt fler andratidningar dör och allt fler orter får endast en tidning, eller ingen alls, Är det tryckfrihet som råder i dag? Nej, det är ekonomiska krafter som hämmar tryckfriheten. Vi anser för vår del inte att annonsskatten, kombinerad med presstödet, är en attack mot tryckfriheten, utan ett stöd för denna. Vi anser att förslagen kommer att underlätta konkurrensen om läsarna. Hade vi inom utskottet under den noggranna bedömning som vi ändå gjorde kommit till den uppfattningen att det förelåg en fara för tryckfriheten så skulle vi aldrig ett enda ögonblick ha tvekat att avstyrka propositionen. Tryckfriheten anser vi alla är oantastlig och bör hållas intakt. Här anser vi tvärtom att vi i stället medverkar till en ökad spridning av tidningarna och därmed främjar vi tryckfriheten. Skatten är som alla märker generell utan inskränkning med hänsyn till innehållet i eller syftet med en annons. Därför avstyrker vi också motionerna om att vissa veckotidningar med hänsyn till att de företräder särskilda intressen skall undantas från beskattningen. Ävenså avstyrker vi motionerna om undantag för annonser för viss undervisningsoch studieverksamhet och för gudstjänster. Det andra argumentet mot skatten är att den kommer att drabba tidningsorganen så att ekonomiska svårigheter uppstår för flertalet. Den kommer i ett läge när det är en klar minskning av annonseringen, heter det. Men om vi ser på statistiken så visar den att dagspressens annonsintäkter under åren 1959—1968 steg i genomsnitt med drygt 80 procent och med avseende på millimeterpriserna steg de med 50 procent. Det har varit större uppgång i priserna på annonser i veckopressen. Under samma period steg partiprisindex med endast cirka 25 procent och konsumentprisindex — däri då låg omsättningsskatt med 10 procent — med 40 procent. Men även annonsvolymen ökade under perioden. Det ökade intäkterna ytterligare. Dagspressens totala annonsintäkter ökade åren 1961-1967 med 83 procent. Men trots detta har det varit svårigheter för de små tidningarna. Det vet vi. Men att det under senare tid nu har varit en nedgång kan ju inte tas till intäkt för uppfattningen att detta skulle vara något bestående på detta område. Säkerligen har de ändrade konjunkturerna på arbetsmarknaden spelat in, bl.a. i form av minskad platsannonsering, som vi säger. Och vi vet alla att avtalsförhandlingarna har fördröjt hela näringslivets expansion. Det har helt enkelt varit en allmän återhållsamhet, som torde förändras när avtalen är i hamn, Det är jag övertygad om. Man kan sålunda inte bedöma läget nu som bestående. När vi frågade uppvaktande journalister om de inte trodde att reklamen kommer att öka i vårt alltmer merkantila samhälle, så medgav de det. De trodde inte ett ögonblick på att reklamen kommer att avta i vårt land. I detta sammanhang har man ju också pekat på risken av personalfriställningar. Men motsatsen torde bli den totala verkan av dessa åtgärder. Med nuvarande tendenser till tidningsdöd minskar ju journalistkåren, men den utvecklingen kan brytas och det betyder ökad rekrytering av journalister och annan personal. Efter vad jag har hört har flera mindre tidningar redan planer att utöka sin personal på grund av dessa propositioner. Det är ju inte heller meningen att pressen skall betala annonsskatten, utan konsumenterna, och det är också vad som kommer att ske, åtminstone på längre sikt. Det har också de uppvaktande medgivit. Skatten är också avdragsgill vid inkomsttaxeringen, Här sade nu herr Magnusson i Borås att inte alla har möjlighet att göra avdrag, och det är riktigt, men i praktiken kommer det ändå i stort sett att bli en skatt på cirka 3 procent med hänsyn till att den är avdragsgill vid inkomsttaxeringen. Med hänsyn till förslagets provisoriska karaktär i avvaktan på reklamutredningens förslag så menar vi att annonsörerna torde avhålla sig från att vidta några mer radikala förändringar till tidningarnas nackdel. Den annonseringen kommer säkert alltfort att bli ganska dominerande, säger vi i utskottet. Så har vi det tredje argumentet — att de föreslagna åtgärderna har en starkt diskriminerande karaktär. De gynnar den socialdemokratiska och centerpartistiska pressen. Det säger åtminstone de moderata reservanterna, Men nu är ju syftet att upprätthålla en mångsidig dagspress. Det är väl alldeles odiskutabelt. Och därför gynnas också bl.a. moderata Svenska Dagbladet och folkpartistiska Handelstidningen i Göteborg med bidrag på 3,5 miljoner kronor och centerpartitidningen Skånska Dagbladet med 3 350 000 kronor per år. Det faller alltså nådesmulor över de bättres bord. Att nu socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar gynnas mest beror ju inte på syftet med det här stödet. Avsikten är ju att oavsett partifärg hjälpa alla andratidningar och småtidningar. Men att verkningarna i dagens läge blir sådana är naturligt, eftersom dessa partiers tidningar i flertalet fall är andratidningar med låg omsättning. Tidningarna får emellertid stöd oavsett partifärg. Man kan säga att skatten i viss mån får samma verkningar som inkomstskatten. Den drabbar inte tidningarna efter partifärg eller innehåll utan det blir på samma sätt som med inkomstskatten, nämligen så att de som har det bäst får avstå mest, dvs. efter bärkraft. Det har aldrig ansetts vara något anstötligt när det gäller inkomstskatten, och i viss mån går samma princip igen här. Herr Ahlmark tycks tro att det fria ordet hotas, om dagspressens monopolställning bryts. Men jag fick det intrycket när herr Ahlmark höll sitt anförande här att hans ilska inte berodde så mycket på något hot mot tryckfriheten utan snarare på att centerpartiet hade agerat på det sätt som det har gjort i denna fråga. Syftet är ju att allmänheten skall garanteras valfrihet att köpa eller prenumerera på tidningar.

På en viktig punkt har utskottet frångått propositionens förslag, nämligen i vad gäller beskattningens utformning. Annonsskatten ansluter ju nära till mervärdeskatten, och det anser vi vara mycket betydelsefullt ur många synpunkter. Den erbjuder många redovisningstekniska fördelar. Från praktiska synpunkter är det av stor vikt att beskattningen avser all annonsering oavsett innehållet, som jag tidigare understrukit. Vissa undantag finns, som nu är undantagna i mervärdebeskattningen, och det har kanske också redan sagts. Konstruktionen med ett skattefritt bottenavdrag på 3 miljoner kronor tycker vi ändå kan få mindre önskvärda konsekvenser. Vissa tidningar skulle därigenom få möjlighet att antingen pålägga annonsörerna en skatt, som aldrig behöver inlevereras till statsverket, eller att bedriva en priskonkurrens med de tidningar som tvingas betala in huvuddelen av den debiterade skatten. Vi är ju inom utskottsmajoriteten medvetna om att detta inte helt kan undvikas i det här fallet. Men för att i möjligaste mån eliminera de här följderna förordar vi att alla i princip skall inleverera debiterad skatt. För att undvika allt för många småredovisningar och onödigt administrativt krångel förordar vi, i likhet med vad som gäller beträffande mervärdeskatten, att det sätts en gräns. När det gäller mervärdeskatten finns en gräns vid 10 000 kronor. Vi tycker att det blir ett alltför litet belopp, och vi föreslår därför 10 000 kronor gånger de sex perioderna för inbetalning av skatt, dvs. 60 000 kronor. Avser skatten en annonsomsättning av högst 3 miljoner kronor per år — det motsvarar alltså bottenbeloppet — bör skatten restitueras halvårsvis till samtliga redovisningsskyldiga. Outnyttjad restitution under första halvåret skall kunna överföras till andra halvåret inom 3-miljonersgränsen, Vidare säger vi att om synnerliga skäl föreligger, exempelvis likviditetssvårigheter som kan äventyra en tidnings utgivande, bör riksskatteverket kunna restituera skatt inom de angivna gränserna. Fru Nettelbrandt gjorde sig rolig över detta och sade att på det här viset går porrtidningarna fria. Det är ju ett dräpande argument. Jag läser kanske inte porrtidningar så ofta som fru Nettelbrandt, men jag föreställer mig att de har ganska få annonser. Följaktligen blir det inte heller någon skatt för dem, och de behöver inte leverera in några pengar. Det är möjligt att fru Nettelbrandt har studerat problemet och funnit att det förhåller sig på det sättet. Men vi kan i alla fall inte hitta någon regel som säger att dessa tidningar blir skattskyldiga, utan de får åka med bland de andra småtidningarna som ligger under 60 000-kronorsgränsen. Då slipper man krångel med redovisningen, precis efter den princip som gäller i fråga om mervärdeskatten. Det här betyder ingenting, sade fru Nettelbrandt vidare. Jo, det tror jag absolut att det kommer att göra. Om man inte tar ut någon skatt men ändå måste leverera in sådan, så kommer det nog att bli kännbart. Jag tror därför att man i regel kommer att undvika detta. Att det får betydelse ur konkurrenssynpunkt är säkerligen odiskutabelt. Jag kan också nämna att vi inte ställer några krav på öppen debitering av skatt, utan de skattskyldiga får själva välja metod.

Då återkommer den gamla orakellösningen: någon liten höjning av skatten på cigarretterna löser nästan alltid problemet när folkpartiet inte hittar någon annan utväg. Jag skall inte kommentera det förslaget mera, helt enkelt därför att det bör förskonas från all uppmärksamhet. Utskottet föreslår att bestämmelsen om sista dag — jag kanske skall erinra om det också — för registrering hos skattemyndighet träder i kraft först den 15 juni i stället för den 1 juni, som föreslås i propositionen. Ändringen beror på att det har dragit ganska långt ut på tiden innan vi fattar beslutet nu i dag. Låt mig, herr talman, summera, Tryckfriheten, det har jag sagt, den är omistlig. Den slår vi vakt om liksom om all frihet vi har erövrat i detta land. Men i dag råder ingen pressfrihet i Sverige. Den håller på att monopoliseras av vissa tidningar. Alldeles oavsett vilken politisk regim här kommer att finnas måste det, om demokratin skall fungera och vara verkligt levande, skapas förutsättningar för en mångsidig press och en allsidig debatt. Det är detta vi vill åstadkomma. Detta är inte en attack mot pressoch tryckfriheten utan ett stöd för denna. Det underlättar konkurrensen om läsarna, Det ger dem större valfrihet och bättre information, Det är en reform för att skapa en mera differentierad press som tillgodoser alla demokratiska och politiska intressen. Det är ett försök att förhindra monopoliseringen på detta område. Den svartmålning som vi hört här kommer utan tvivel att vederläggas av verkligheten själv, precis som den gjorde när man svartmålade partistödet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av de stolta fraser som herr Brandt slutade sitt anförande med, när han sade att man skall försöka rädda pressfriheten, finns det skäl att erinra om vad Tidningsutgivareföreningen har sagt. Där hade man i alla fall en helt annan uppfattning, trots den politiska sammansättningen, i det man i stället menade att dessa åtgärder kommer att missgynna vad man avser att gynna. Jag begärde ordet närmast för att säga något om skatteutskottets ordförandes uttalande beträffande tryckfriheten. När det i denna proposition inte finns ett enda ord om just det allvarliga problemet att man här trampar på grundlagarna och tryckfriheten, borde väl rimligtvis också utskottet ha införskaffat de upplysningar som erfordrades för att vi skulle kunna vara säkra. Herr Brandt avfärdade detta så enkelt som genom att bara säga att ingen vågar säga att detta förslag strider mot tryckfriheten. Vi har ju påvisat att gamla uttalanden som inte direkt gjorts med anledning av de propositioner som vi nu behandlar ger vid handen att det är risk för att liknande åtgärder kommer att strida mot tryckfriheten. Då borde det rimligtvis också varit befogat att man bättre hade undersökt detta. Vidare säger herr Brandt också att detta förslag inte är avsett att gynna vissa politiska riktningar här i landet. Men man har i alla fall lyckats konstruera ett förslag som innebär att man från den folkpartistiska och den moderata pressen plockar bort ungefär 20 miljoner kronor i skatteinkomster, och ungefär motsvarande belopp kommer sedan att tilldelas centerpartistiska och socialdemokratiska tidningar. Det är den faktiska verkligheten badom detta förslag. Mer behöver man inte säga på detta område. Herr Brandt säger att denna skatt drabbar ungefär på samma sätt som inkomstskatten. Låt mig då bara fråga: Är det meningen att man nu skall införa en ytterligare inkomstskatt bara på tidningsföretagen?

Herr talman! Herr Brandt säger att förslaget om höjning av tobaksskatten är fantasilöst. Det är klart att det inte är så fantasifullt som förslaget om annonsskatt, ty vi hade ju inte tänkt oss att det skulle komma något i den vägen. Anledningen till att vi ville föreslå denna höjning av skatten är att vi inte ville medverka till en försämring av budgeten. Det är i nuvarande läge inte motiverat, det vill jag hålla med finansministern om. Dessutom tror jag inte alls att det vore så dumt om man fick en viss effekt med en sådan höjning av tobaksskatten, men det ligger helt vid sidan om dagens spörsmål. Annonsskatten betyder ingenting, säger herr Brandt, eftersom det i alla fall är konsumenterna som skall betala — tidningarna drabbas inte. Ja, men konsumenterna är inte okänsliga för priset. Många talare här har ju utvecklat att om man har en viss kvot för annonseringen är det inte säkert att man ökar den kvoten för att det läggs en skatt på annonserna utan man minskar antalet annonser. Och det kanske blir just andratidningarna, som vi vill hjälpa, som blir drabbade av det. Det har även herr Brandt mycket närstående tidningar uttalat farhågor för. Rent allmänt kan man fråga sig: Skall man verkligen lägga på annonsskatt och därmed skapa svårigheter även för den press som i dag inte har svårigheter? Dels ökar man svårigheterna för dem som redan har svårigheter och behöver hjälp, dels skapar man svårigheter för dem som ännu inte har uppnått detta läge men som finns i riskzonen. Det verkar inte särskilt begåvat att gå till väga på det sättet. Även om herr Brandt skulle känna sig fantasilös tror jag att han skulle stödja pressen bättre genom att gå på tobaksskatten eller liknande skatteform. Men jag vill hålla med finansministern när han — i varje fall i en läpparnas bekännelse — säger att det inte finns några möjligheter att pressa svenska folket ytterligare med hårda direkta skatter eller liknande. Jag återkommer till herr Brandts påstående att annonsskatten inte betyder någonting som kan förändra konkurrensförutsättningarna. Om man får pengarna, 3 miljoner, lånar ut dem ett tag och sedan får tillbaka dem är det likafullt 3 miljoner. Herr Brandt måste väl ändå hålla med om att konkurrensförutsättningarna är desamma som om man genast fått 3 miljoner. Det finns en viss skillnad om man tar hänsyn till räntan, men det har mindre betydelse, Beträffande den avgränsning som skatteutskottet har gjort: Det är herr Brandt själv som har nämnt en viss typ av tidningar som exempel på små tidningar som inte har mycket annonser. Nämn gärna något annat exempel — det är ovidkommande för sakfrågan!
Herr talman! I sitt försök att värja sig mot beskyllningen att det här skulle vara en kohandel på andras bekostnad sade herr Brandt något utomordentligt anmärkningsvärt: ”Det faller ju nådesmulor också över de bättres bord.” Med det menar han Handelstidningen och Svenska Dagbladet — de båda alibin som man har från socialdemokratisk sida. Jag vill gärna läsa den kommentar som Handelstidningen, denna extremt självständiga tidning, kommer att ha till påståendet att den hör till ”de bättres bord”. Fakta i fråga om stödet och skatten är de här: Av de ungefär 17 miljoner kronor som går till landsortspressen går drygt 16 miljoner kronor till socialdemokratisk och centerpartistisk press. På de orter där förstatidningen ligger obetydligt över andratidningen utestänger man förstatidningen från stöd och ger därmed väldigt starkt bidrag till andratidningen. Stödet till vissa veckotidningar är utomordentligt generöst. Jag har tidigare visat att Blekinge-Posten och Kalmar Läns Tidning kommer att få ungefär 1 krona och 28 öre per tryckt exemplar — lösnummerpriset är 50 öre — medan annonsskatten på t ex. Sydsvenska Dagbladet kommer att slå så att man får betala 7—8 öre per exemplar i en helt ny pålaga. Vi har också visat att denna skatt avser att klämma till de större tidningarna eller, för att citera finansministern från TV i januari, att ”klämma” de tidningar som bär sig bäst. De är ofta mer självständiga än andra, ger större trygghet för de anställda, Varför skall de ”klämmas”? Vår linje är: vi vill stödja de tidningar som har det svårt, vi vill motverka pressdöden. Men vi vill undvika att samtidigt försvaga tidningar som bär sig. Vi är alltså med på att stärka de svaga tidningarna och att förbättra det presstödsförslag som ligger framför oss. Men vi är inte med på att specialbeskatta tidningar som för närvarande går hyggligt. Vad är det, herr Brandt, för fel på principen att vi skall se till att vi stärker tidningar som har det ekonomiskt svårt och att vi inte försvagar tidningar som bär sig?

Herr talman! Herr Magnusson i Borås frågade varför vi inte ville införskaffa expertutlåtanden eller kalla in experter till utskottet.

Vi ville inte dra ut någon längre debatt inom utskottet genom att kalla in experter som inte skulle kunna ge oss några bestämda definitioner på vad det här innebar. Jag tror fortfarande inte att det hade hjälpt oss ett enda dugg i den överläggning som vi hade. Vi funderade ändå — som jag sade — ganska länge och grundligt på den här frågan när det gällde tryckfriheten, och det resulterade slutligen i att vi skickade frågan till konstitutionsutskottet. Men det var naturligtvis riktigt som konstitutionsutskottets ordförande sade att konstitutionsutskottet inte ville vara någon överförmyndare för oss utan lät oss själva bedöma saken. Sedan undrar herr Magnusson om det inte är en diskriminering när socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar får stöd medan skatten kanske går ut över andra. Jag utvecklade ju tidigare att syftet är inte detta. Det utgår inte stöd efter partifärg eller efter tidningarnas innehåll, utan det är klara gränser för deras omsättning — om de är förstatidningar eller andratidningar — och det gäller att hjälpa dem som nu håller på att dö ut ifrån marknaden, dem som har svårt att klara sig, så att det inte blir bara några tiotal tidningar kvar i hela landet, kanske med en partifärg. Är det någon som önskar det?

Herr talman! Det är dock ett faktum, herr Brandt, att det ännu icke finns någon expert som har varit i tillfälle att avgiva något yttrande om de propositioner som nu föreligger. Detta har flera gånger sagts här i dag, och jag upprepar det återigen. Jag tycker att det är det som är den springande punkten när vi såväl i skatteutskottet som i konstitutionsutskottet har varit angelägna om att införskaffa de sakuppgifter som gäller just beträffande denna speciella proposition. Det är förvånansvärt att inte propositionen redan från början var försedd med några sådana uttalanden, då det måste ha varit ganska självklart för regeringen att detta var ett ämne där man trampade mycket nära tryckfrihetsbestämmelserna.
Herr talman! Det finns också experter med ämbetsmannaansvar inom departementet, och man får väl ändå ta för givet att de har undersökt saken innan propositionen kom.

Herr talman! Den fråga som vi nu diskuterar är stor och viktig med hänsyn till hur vår demokrati skall fungera. Jag skall ändå fatta mig rätt kort, och jag kan göra det med gott samvete med hänvisning till att min partikamrat herr Boo tidigare har redogjort grundligt för vårt partis inställning till frågan — och även i medvetande om att vår partiledare snart kommer att uppträda i talarstolen och anföra ytterligare synpunkter. Men några små principiella synpunkter vill jag ändå lägga i botten för de funderingar kring annonsskatten som jag skall framföra. Den debatt som har förts hittills och de båda utskottsbetänkanden som ligger till grund för denna debatt har givit klart vid handen att det råder allmän enighet om att en allsidig press är en förutsättning för att vår demokrati skall fungera. Det råder också en rätt stor, för att inte säga fullständig enighet om att det ekonomiska läget för dagspressen just nu är sådant att vi utan dröjsmål måste ge ekonomiskt stöd från samhällets sida. Både av utskottsmajoritetens skrivning i de båda betänkan dena och av reservanternas yttranden framgår just den synpunkten — att samhället utan dröjsmål måste ingripa.

Av båda utskottsbetänkandena framgår att det inte är någon som helst patentlösning på lång sikt som vi har kommit fram till. I skatteutskottets betänkande talar utskottsmajoriteten om att annonsskatten får ses som ett provisorium i avvaktan på vad reklamskatteutredningen kan komma att föreslå. Skulle vi inte komma fram till att vi skal ha en generell allmän reklamskatt, så skall ändå annonsskatten tas upp till omprövning. I konstitutionsutskottets betänkande konstaterar man att det inte är något slutligt utformat förslag som vi i dag skall besluta om. Utskottet är enigt om att det skall tillsättas en kommitté för att konstatera hur presstödet och annonsskatten kommer att fungera och vilket utslag vi får därav. Det är alltså inte några definitiva steg utan provisorier som vi tar. Att vi tar dessa provisorier — och utan den föregående utredning som från kritikernas sida har begärts — beror på att det är enda vägen att snabbt och utan dröjsmål få fram ett stöd som alla är eniga om. Jag har deltagit i skatteutskottets arbete kring annonsskatten. När vi blivit klara över att vi får lov att ha ett presstöd och att det bör införas snart, så gäller det givetvis att ekonomisera det. Annonsskatten är en lösning, och den har fått en våldsam kritik, dels i januari månad, dels sedan vi från centerpartiet fått gå in och, som herr Boo redogjorde för, hyfsa ned skatten från totalt 120 till 48 miljoner kronor. Men den kritik som man har satt in mot annonsskatten tycker jag är totalt felaktig, därför att man har hela tiden talat om en beskattning av pressen. Vi har i dag i debatten hört uttryck som att man tar från de rika och ger till de fattiga — pressen betalar till pressen. Det är ju inte det som det är fråga om, utan vad det här är fråga om är en annonsskatt som tidningarna skall driva in av annonsörerna och sedan leverera vidare till statsverket. Det är alltså en ren övervältringsskatt. Det är inte tidningsföretagen som beskattas — det är annonsörerna som beskattas. Och jag vågar mig på en liten fundering om det ändå inte är så att annonsörerna har en viss glädje av att det finns en allsidig press som står till förfogande för reklam. Därmed finns det ytterligare anledning att annonsskatten genomföres och försvaras. Jag skall inte nämnvärt uppehålla mig vid tryckfrihetsfrågorna, som har fått en så grundlig behandling här tidigare i dag. Herr Boo har på ett utomordentligt sätt redogjort för vår syn på den delen av denna fråga.

Vi har inte sett det på det viset. Vi har jämställt det här med hur vi tidigare har behandlat mervärdeskatten och annonsering i tidningarna och hur vi över huvud taget behandlat tidningsföretagen när det gäller mervärdeskattefrågorna. Och när vi behandlade mervärdeskatten i riksdagen var det aldrig tal om att den var vidrig ur tryckfrihetssynpunkt. Drar man den parallellen kommer man fram till att det föreliggande förslaget mycket väl kan antas. Det är alltså på det sättet vi har resonerat kring de här frågorna. Jag vill slutligen säga några ord till andre vice talmannen fru Nettelbrandt som sade att hon är besviken på vännerna inom centern för det sätt varpå vi har handlagt den här frågan.

Därför har centern och folkpartiet hamnat på olika linjer i detta fall. Vi får väl hoppas att den här besvikelsen inte betyder att vi inte skall kunna vara vänner även i fortsättningen. Utgångspunkten för centerns ställningstagande har alltså varit betydelsen av ett presstöd, och vi har ansett att den övervältringsskatt som annonsskatten innebär bör kunna ligga till grund för att ekonomisera det presstödet.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att blanda mig i den så att säga ”tekniska” debatten om hur ett presstöd skall utformas och på vilket sätt det bör finansieras, Den uppgiften svarar främst mitt partis företrädare i konstitutionsoch skatteutskotten för. Det är några principiella synpunkter på själva handläggningen av denna fråga som jag anser behöver särskilt understrykas. Detta är desto mera påkallat som den metodik och det förfarande som här har kommit till användning uppenbarligen inte utgör en isolerad företeelse utan tvärtom tycks ha blivit betecknande för det sätt på vilket minoritetsregeringen Palme utövar sina styrande funktioner — sin regeringsmakt med andra ord — då den befinner sig i trångmål. Jag har, som herr talmannen kanske minns, vid åtskilliga tillfällen under de gångna åren framhållit politikernas och de politiska partiernas ansvar för att vår demokrati fungerar och även respekteras, En levande demokrati är inte någonting en gång för alla givet. Man får den inte gratis. Den måste ständigt återerövras och försvaras. Inte minst nu, då vi har en ny generation — en generation som inte har upplevt de år då den västerländska demokratin stod på randen av ett förintande — är de demokratiska partiernas ansvar stort. Vår uppgift är inte bara att informera och övertyga om att den västerländska demokratin med alla sina brister är överlägsen varje annan hittills prövad styrelseform. Vi måste också i praktiskt handlande styrka våra påståenden, Vi måste vara beredda att reformera och ompröva systemets brister och att på olika sätt vitalisera demokratins uttrycksformer. Det gäller att såvitt möjligt förena det representativa systemets beslutsoch ansvarsformer med vidgat direkt inflytande och medverkan från de enskilda medborgarnas eller grupper av medborgares sida. Vi måste alltid hålla i minnet att det i dag finns ett alltför stort antal enskilda människor, som tycker sig leva i ett samhälle vars utveckling de inte kan påverka. De känner sig styrda av makter ovilliga eller oförmögna att lyssna och att lösa de akuta problem som dagligen tränger sig på den enskilde. De styrandes bristande intresse och förmåga att lyssna och dra slutsatser drabbar inte bara oss politiker utan även det demokratiska systemet som sådant. Den ger näring åt de antidemokratiska tendenser som även i vårt land i allt större omfattning har kommit till uttryck i debatter, i åsiktsförtryck och i våldstendenser. Men vad har nu allt detta med frågan om presstöd att göra, frågar sig måhända kammarens ledamöter.

I alla dessa tre fall har det varit fråga om ett partitaktiskt spel, inriktat på att till varje pris rädda regeringens prestige. Sakligheten, följdriktigheten, viljan att stå för sin en gång intagna ståndpunkt har underordnats intresset att behålla makten. Politik är att vilja, brukar det heta. Ja! Men för den söcialdemokratiska regeringen i dag tycks politik nu ha blivit mera det möjligas konst. För så vitt man inte med ”vilja” menar en vilja att vinna en votering, en vilja oberoende av vad man en gång har velat. Då detta annonsskatteförslag först presenterades i statsverkspropositionen — som ett icke genomtänkt, icke remissbehandlat hugskott — väckte det extremt hård kritik även bland regeringspartiets mest trofasta anhängare i pressen, Kritiken var så stark att den kändes besvärande även för vår i vanliga fall rätt hårdhudade finansminister. Det naturliga hade då varit att skrinlägga förslaget. Men sådant passar som bekant inte in i det socialdemokratiska ofelbarhetsmönstret. Vi vet alla vad som sedan hände, Man må tycka vad man vill om kohandel. I vissa fall är sådan kommersiell verksamhet legitim. Så länge det fortfarande finns kor att handla med i vårt land. Men det slags kommers som det här varit fråga om hör verkligen inte till det legitima, och slutresultatet ännu mindre: Ett selektivt presstöd och selektiva finansieringsmetoder som på ett otillständigt sätt gynnar tidningspressen bakom de två förhandlande partierna och hårt diskriminerar de utanförstående partiernas press. Ett system vars förenlighet med grunderna för svensk tryckfrihetslagstiftning verkligen kan ifrågasättas och inte har prövats. Ett system som en enhällig tidningsutgivareförening underkänt. Ett system som strider mot alla de konkurrensprinciper som regeringen säger sig i andra sammanhang vilja stödja. Ett system som inte remissbehandlats och därför undandragits den noggranna granskning som ämnets vikt verkligen hade motiverat. Ett system som haft motsvarighet tidigare i guvenör Huey Longs Louisiana och som har motsvarighet i officersjuntans Grekland och som får den effekten att det drabbar i första hand den press som är oppositionell mot de styrande. En levande — oppositionell — press är ett livsvillkor för svensk demokrati. Pressen skall vara mångsidig, livskraftig och spegla olika opinioner. Regeringen skattebelägger just den press som hävdar sig bäst som opinionsbildare — ekonomiskt och upplagemässigt. Till mellan 80 och 90 procent kommer dagspressens annonsskatt att betalas av liberal och moderat press, Till ca 70 procent kommer presstödet att utgå till socialdemokratisk press och centerpress. Det är, vågar jag säga, kvalificerat hyckleri att påstå att detta är ett stöd till det fria ordet. ”Tanken är fri, blott Du tänker som vi. Skam den som tänker nåt annat.” Det Grönköpingscitatet tycker jag passar in i det här sammanhanget. Det är den socialdemokratiska pressen som får merparten av presstödspengarna. Annonsskatten blir en straffskatt på borgerlig oppositionspress, på den moderata och den liberala pressen, Att Aftonbladet och Arbetet och kanske någon annan socialdemokratisk tidning får vara med och betala fördöljer inte detta faktum, inte heller att några få moderata och liberala tidningar — ”de bättres bord”! — kommer att få de nådesmulor som herr Brandt talade om nyss. Även om han gjorde gällande att hans tal i det hänseendet var skämtsamt menat låg det ändå realiteter bakom det. Hur tror kammarens ledamöter att demokratins och den fria opinionsbildningens många vedersakare eller de som i dag kräver en mera öppen debatt och en mer levande, saklig demokrati upplever detta ”dubbelspel” med vår press, den press som är en av garanterna för fritt meningsutbyte?

Det politiska arbetet, regeringens och riksdagens verksamhet är i stället, kommer dessa kritiker nu att finna bekräftat, enbart manipulationer inom lyckta dörrar, ett kompromissande mellan olika intressen, Resultatet presenteras sedan för svenska folket som ett beslut av den 350-hövdade riksdagen här i kulturhuset vid Sergels torg. Vad det här är fråga om, herr talman, — det vill jag starkt understryka — är inte en kompromissverksamhet av det slag som varit betecknande för svensk arbetsmarknad och svenskt politiskt liv och som syftar till att förena olika åsikter kring gemensamma samlande lösningar. När en kompromiss bär principlöshetens prägel, när den får till effekt att drabba grupper som icke medverkat vid överläggningarna eller när den sätter objektivitet och rättvisa ur spel, då kan kompromissen inte godtas som facklig eller politisk arbetshypotes. Man kompromissar inte om principer. Man får inte bedriva kompromissverksamhet på sådant sätt, att den av folkflertalet uppfattas som ett myglande i syfte att rädda politisk prestige eller att slå vakt om egna politiska eller ekonomiska intressen på bekostnad av andras intressen, Herr talman! Det är en farlig väg regeringen Palme slagit in på. Den är farlig för regeringen Palme själv. Den måste minska förtroendet för regeringens ansvarskänsla, för regeringens politiska moral, för regeringens förmåga till objektiv och konsekvent maktutövning. Men långt allvarligare är följderna för det politiska livet och för det demokratiska styrelseskickets anseende i vårt land. Och därmed är jag tillbaka vid utgångspunkten — de politiska partiernas gemensamma ansvar för demokratin. Skall vi kunna med framgång slå tillbaka dagens attacker mot de demokratiska värdena, då måste vi leva som vi lär, Och det gör inte regeringen Palme.

Herr talman! I ett land med folkstyrelse — i ett demokratiskt land alltså — är det angeläget att olika meningsriktningar har möjlighet att nå allmänheten med upplysningar och synpunkter. Det är säkert inte många som vill framföra en annan mening i den frågan. Men det är nog inte alla som är beredda att medverka till att förverkliga den tanken, utan hos ett stort antal stannar det vid en läpparnas bekännelse. Det är ju i första hand massmedia — TV och radio jämte press — som vid sidan av föredrag av olika talare svarar för den här informationen. Vad det gäller pressen är det en mycket stor ojämnhet i den omfattning i vilken de olika politiska partierna kan anses företräda. Det räcker med att nämna att centern är företrädd av tre ä fyra procent av dagspressen, medan det finns andra partier som har det tiodubbla och litet till. Under sådana förhållanden är det väl knappast ägnat att förvåna om man inom centerpartiet hyser en stark önskan att öka sina möjligheter att föra ut synpunkter och åsikter till svenska folket. Ett utslag av denna önskan var centerns medverkan vid partistödets tillkomst, ett stöd som då var omstritt men som, efter allt att döma, i dag inte är föremål för några större meningsdivergenser.

Det är ingenting att säga om det — i varje fall ingenting ofördelaktigt. Jag tror inte alls att ägarna av pressen söker i detalj påverka innehållet i tidningarna. Men alla vet vi att det stora flertalet tidningar har gått in för att främja en viss politisk meningsriktning, något som oftast tar sig uttryck vid val av bl.a. chefredaktör och politisk redaktör. I det avseendet är naturligtvis ägarna i sin fulla rätt. Men de meningsriktningar som anser sig otillräckligt tillgodosedda — dit hör centern — när det gäller förmedling av nyheter och synpunkter är också i sin fulla rätt när de försöker få bättre möjligheter. Den som anser det vara ett demokratiskt intresse att partierna finns och att de får något så när lika möjligheter att göra sig gällande kan inte i princip ha något emot att samhället medverkar till att ordna information för dem som har det svagt ställt med informationsmöjligheterna. De som säger att det på det här området bör bli en bättre likställdhet men vägrar att medverka och i stället hänvisar till att man skall försöka förbättra tidningarna, göra dem mera läsvärda osv. kan inte gärna bli tagna på allvar, som jag tidigare sagt, när de i detta sammanhang talar om demokrati och det fria ordet. Om man har kommit så långt i resonemanget att man finner en samhällelig medverkan önskvärd, återstår frågan hur den skall ordnas. Somliga talar om att det skall vara ett generellt stöd. Det är svårt för mig att se hur ett sådant skall kunna ordnas med den verkan att de meningsriktningar, som är eftersatta i fråga om att få ut sina åsikter och synpunkter, skall bli effektivt hjälpta. Jag har inte kunnat finna något förslag som är godtagbart i det avseendet och som leder till vad man säger sig önska, Är det inte riktigare att som nu sker i det förslag som här debatteras söka stödja just den press som har svårt att klara sig? Sedan början av 1950-talet har ungefär 40 procent av dagstidningarna lagts ned, i huvudsak s.k. andratidningar. Ytterligare många andratidningar hotas nu av nedläggning. Anledningen är förstatidningarnas dominerande övertag på annonsmarknaden,. Detta övertag har, såsom pressutredningen visat, ökat under senare tid. Det förslag som nu presenteras av utskottsmajoriteten försöker förverkliga tanken på ett stöd i sådana former att informationen skall bli mer allsidig. Visst kan det finnas ofullkomligheter i förslaget om stödets utformning, men jag tror att det har visat sig svårt att få fram något annat som är bättre, Erfarenheten får här som på andra områden visa vad som bör ändras. Det talas i samband med annonsskatten om en snedvridning av konkurrensförhållandena. Så långt är naturligtvis ett sådant uttalande riktigt att många tidningar, som eljest skulle få lov att lägga ned sin verksamhet eller lämna fältet fritt för de stora tidningarna, nu kan fortsätta sin verksamhet. Så långt är talet helt riktigt om att denna reform påverkar konkurrensförhållandena. Men att man kan påstå att det skulle vara till nackdel för det fria ordet att vi får behålla flera tidningar — tidningar som eljest skulle komma att försvinna — övergår mitt förstånd. Somliga betraktar annonsskatten som ett sätt att ta pengar från välskötta, ekonomiskt goda tidningar för att lämna dem till andra tidningar. Jag förstår att de som ser saken på det sättet kan känna sig missnöjda, men jag bedömer den helt annorlunda. Jag betraktar tidningarna huvudsakligen som uppbördsfunktionärer för annonsskatten, något i stil med vad fallet är beträffande momsen. Man får nu avvakta och se om det utgångsläget är riktigt. Är det inte det, får man naturligtvis ompröva det här förslaget liksom andra förslag. Det finns ingen anledning att tro att annonsskatten äventyrar möjligheterna för någon enda tidning att fortsätta sin verksamhet. Erfarenheten skall nog visa oss att ingen tidning kommer att försvinna på grund av annonsskatten, men det är ställt utom allt tvivel att presstödet kommer att betyda att åtskilliga tidningar som eljest skulle tvingas lägga ner sin verksamhet nu kan fortsätta. Hur man då kan tala om att tryckfriheten begränsas är omöjligt att inse. Under riksdagsarbetet har man inte kunnat undgå att finna att det i debatterna i riksdagen har tagits till överord i många situationer och att en del av dem som har använt sådana överord så småningom har insett att det nog hade varit bättre om det mesta hade blivit osagt. Jag behöver bara erinra om en enda fråga i det sammanhanget, partistödet. Det skulle inte förvåna mig om vissa av debattörerna i dag inom ett eller annat år kommer till den uppfattningen att det hade varit bättre om åtskilligt hade varit osagt av vad som sägs i den här debatten. Det förslag som nu genomförs äventyrar icke på något sätt pressens frihet; det gör det i stället möjligt för olika meningsriktningar att bättre nå ut med förkunnelsen om sina synpunkter än vad fallet är i dag. Att det skulle vara större fel i det, kan jag inte förstå, och jag tror att många kommer till den insikten så småningom.

Herr talman! Det är rätt ovanligt att jag debuterar som nummer 11 på talarlistan vid behandlingen av en proposition som jag själv svarar för och som har ett så stort och allmänt intresse som vad fallet nu är. Men under dessa förhållanden är det väl bara att konstatera att det mesta är sagt; jag kan hänvisa till vad herr Brandt som skatteutskottets talesman från denna talarstol har anfört och naturligtvis till vad herr Hedlund sade i sitt senaste inlägg, som tog upp frågorna från vad jag menar vara de riktiga principiella utgångspunkterna. Jag måste emellertid bekänna att jag blev ytterst förvånad när jag i bänken avlyssnade herr Bohmans anförande. Han började med en allmän deklaration om anslutningen till de demokratiska grundsatserna — på den kan vi allesammans ge honom accept. Han fortsatte med att presentera sig som anhängare till den representativa demokratin, och på den punkten är vi också helt överens med honom, framför allt med tanke på vissa händelser som har inträffat under de senaste dagarna. Men sedan sade han — och där är det svårare, ja, praktiskt taget omöjligt att följa honom — att det har begåtts övergrepp från regeringens sida. Han åberopade propositionerna om presstöd och annonsskatt, han tog upp utnämningen av JO och frågan om Ritsems utbyggnad. Detta är väl ett uttryck för den gamla sanningen ”varav hjärtat är fullt därom talar munnen”. Herr Bohman har inte kunnat smälta JO-utnämningen. Han kan inte smälta att det nu, om inte alla tecken slår fel, blir en utbyggnad av Ritsems kraftverk. Då kokar han över och tar upp även dessa frågor i samband med den presstödsoch annonsskattedebatt som vi för här i dag. Det är rätt frestande att bara ett ögonblick inledningsvis försöka klara ut ytterligare ett par begrepp, och då riktar jag mig speciellt till herr Bohman. I det här landet har vi den fria kritikrätten; det finns ingen som lägger band på den fria tidningskritiken eller kritik i andra former. Det här ärendet har också undergått samma procedur som alla andra ärenden i ett demokratiskt land. Jag vågar nog säga att få ärenden har varit föremål för en sådan intensiv debatt som detta ärende. Få propositioner har varit föremål för en sådan intensiv uppmärksamhet som dessa. Jag kan inte erinra mig att framför allt massmedia i form av tidningspressen någon gång tidigare och i något annat sammanhang varit så energiska i sin kritik och i sin benägenhet att ventilera ett regeringsförslag som just detta. Redan den 11 januari i år när finansplanen presenterades gavs till känna att här skulle komma ett förslag om annonsskatt. Redan vid det tillfället mötte jag kritiken i dess mest accentuerade form. Vi har sedermera under hela våren haft denna öppna debatt. Regeringen har tagit emot representanter för Tidningsutgivareföreningen — jag vill minnas att det var den 27 januari — och 25 dagar efter detta presenterades propositionen på riksdagens bord. Vi hade således all möjlighet att väga in tidningsutgivarnas argument och synpunkter, när propositionen skrevs, Det är ett underkännande av deras sätt att argumentera, om man vill göra gällande att någonting från deras håll som var värt att sägas inte fördes fram vid denna uppvaktning inför regeringen. Därefter har förslaget till annonsskatt behandlats i den sedvanliga ordningen med en fri motionsrätt, med en utskottsbehandling och i dag med en helt öppen debatt i riksdagens kammare.

Jag vägrar bestämt att hålla med herr Bohman på den punkten. När sedan herr Bohman tar till liknelser om officersjuntan i Grekland, ja, då argumenterar han på ett sätt som — beroende på hur man är skapad — antingen kan framkalla löje eller ledsnad. Och skall herr Bohman, jag säger det i all välmening till honom, ha en chans att bli i det närmaste lika gammal på sin post som sin företrädare i det moderata partiet är det nog i hög grad önskligt för honom att han väljer sina ord litet bättre än vad han gjorde i sitt inlägg nyss från denna talarstol. Personligen önskar jag herr Bohman om inte precis ett långt liv som partiledare så i varje fall ett lika långt liv som hans företrädare i ämbetet — helt enkelt därför att jag tror att det är sämre för partiet om kronprinsen skall efterträda. Ni får kritisera och ni har möjlighet att kritisera, men låt inte vad jag vill beteckna som ilska och missräkning leda till att ni slår över i sådana överord och stämplar hela vårt system — som vi har byggt upp för att hantera ärendena — på det sätt som herr Bohman nyss excellerade i. Jag är rädd för att herr Bohman, om han fortsätter med detta, hjälper till — utan att han själv tänker på det — just med en utveckling i den andra riktningen, den som han själv så indignerat tar avstånd från. Herr Bohman ville sedermera också deklassera uppgörelsen mellan regeringspartiet och centerpartiet och använde sig då av den gamla vokabulären kohandel. Det ligger någonting av deklassering i det uttrycket och därför tyckte väl herr Bohman att det var användbart när han skulle kommentera frågan. För regeringen gällde det att försöka finna en lösning på ett problem som måste lösas — och lösas snabbt. Det har understrukits av flera talare i denna talarstol under dagen. Det gällde att sätta ett stopp för en utveckling i fråga om publiceringsverksamheten via våra tidningar som skulle kunna sluta i en ren monopolisering — och motsatsen till den fria, öppna debatt som vi alla önskar. Vi kunde inte hitta något annat förslag än det som nu ligger på riksdagens bord, ett förslag om ett presstöd, där kriterierna för att få stödet är att en tidning skall vara andratidning, dvs. icke förstatidning mer korrekt uttryckt. Alla utredningar som gjorts i de här frågorna under 1960-talet ger nämligen mycket klart vid handen att den första tidningen utan egen förskyllan och värdighet, just på grund av annonsspiralens ackumulerande effekt, blir allt större och större på bekostnad av de andra tidningarna.

Det fanns emellertid, som vi såg det, inga andra möjligheter att finansiera presstödet än genom annonsskatten. Jag skall villigt erkänna att jag visst hade kunnat erbjuda både folkpartiet och moderata samlingspartiet en förhandling om huruvida man på den kanten hade varit beredd att medverka via en annonsskatt. Men jag visste på förhand vad svaret skulle bli — och det har väl dokumenterats mycket klart och bestämt i debatten här i dag — och då var det naturligt att regeringspartiet tog dialogen med centerpartiet. Vi kunde mötas i en uppgörelse som har kormpromissens prägel. Jag vill emellertid säga, kanske närmast till herr Sundkvist, att något av korrigering kanske är på sin plats när man talar om utgångsbudet — de 120 miljonerna i annonsskatt. Det presenterades i finansplanen den 11 januari men det skedde mera som ett utspel. Redan under remissdebatten den 23 januari sade jag emellertid från denna talarstol: Bör man inte kunna lugna ner sig när det är fråga om att kritisera detaljerna? Vi arbetar nu med detta förslag och det kommer att bli föremål för åtskilliga modifikationer innan det framläggs inför riksdagen. De som är alldeles för fulla av kritik i dag måhända skulle vinna på att lugna sig litet grand tills de får se det definitiva förslaget. När vi så småningom började arbeta med detaljerna kunde vi konstatera att här har man för dagen, jag tror med hänsyn till konjunkturutvecklingen, att räkna med en nedgång i annonsmängden som ligger någonstans mellan 10 och 20 procent. Det har redovisats 20 procent i de mer officiella skrifterna och utredningarna. Med den reduktionen är man nere i de 100 miljonerna. Dessutom fann regeringen för gott att göra ett undantag från skattebeläggningen för de tre första miljonerna i annonsinkomster. Det var ingenting som var ett resultat av diskussionerna mellan centerpartiet och regeringspartiet utan det var ett ståndpunktstagande som vi själva kom fram till. Därmed reducerades beloppet ned till 70 miljoner. Sedan visade det sig vid den slutliga granskningen att under året får man bara in fem sjättedelar av årsuppbörden, och därigenom reducerades beloppet till 60 miljoner. Följaktligen var förhandlingsutspelet 60 miljoner kronor när denna dialog började mellan centerpartiet och regeringspartiet, och vi gjorde så småningom upp på 48 miljoner. En tioprocentig annonsskatt över hela linjen hade givit 60 miljoner för det kommande budgetåret. Emellertid innebar kompromissen att vi gjorde en uppdelning med 10 procent på veckopressen och 6 procent på den press som har karaktär av nyhetspress och dagspress. Jag skall gärna från denna talarstol erkänna att det var centerpartiets insats i denna uppgörelse att de 10 procenten reducerades till 6 procent när det gäller själva dagspressen. Jag har velat säga detta för att rätt ändå skall vara rätt och att vad som har hänt kanske bör redovisas. Jag har i övrigt när jag har lyssnat på debatten konstaterat att man har varit enig om presstödet i princip. Delade meningar har väl funnits om utformningen. Men då varje sådan här ny reform måste betalas så har den andra följdfrågan logiskt och konsekvent blivit: Hur skall den betalas? Där har moderaterna bara kostat på sig ett enkelt nej. Man vill inte anvisa någon som helst väg för betalningen. Man säger: Kom igen längre fram! men man har inte kurage nog att tala om var pengarna skall tas. När det gäller folkpartiet så har man presterat ett konkret förslag, nämligen att betalningen skall tas över en höjning av cigarrettbeskattningen. Tyvärr måste jag tala om för kammaren, att detta är en inkomstkälla som i nuet har uteslutande en optisk karaktär. Vi har tvingats att reducera det antagande vi hade om inkomsterna på tobaksskatten för innevarande år med 97 miljoner — ifall någon av kammarens ledamöter gör sig besväret att se efter vad vi hade antagit i det preliminära förslaget och nu i den reviderade beräkningen. Man kan säga att den utvecklingen kan ha en del goda effekter. Det är möjligt att svenska folket får en bättre hälsa om den fortsätter, och vem som helst vill nog hålla med om att ingen kritik skall riktas mot detta. Men då får man också låta bli att använda det här skatteobjektet som en god inkomstkälla. Har det under innevarande år uppstått ett sådant köpmotstånd att man har fått reducera de beräknade inkomsterna med nära 100 miljoner kronor, är det den klaraste verifikationen på att det i varje fall inte i nuläget här finns någonting nytt att ta. Herr Hernelius” inlägg var i viss mån resignerat. Han lade i varje fall inte ner tillnärmelsevis den vokabulära och fysiska energi som efterträdaren här i talarstolen, herr Ahlmark, lyckades prestera, men det kan ju vara en fråga om generationsklyftor, allmän kondition och mycket annat. Jag skall inte närmare utveckla detta.

Få frågor har debatterats så mycket som förslaget om annonsskatt. Vi har avlyssnat motståndarnas politiska press, vår egen politiska press, Tidningsutgivareföreningen och alla övriga som har haft synpunkter på frågan. Allt detta avlyssnande har sedan stämts samman i de båda propositioner som sedermera har redovisats för riksdagen. Jag vill säga några ord om tanken på en reklamskatt. Konstitutionsutskottet och även skatteutskottet har ansett att annonsskatten är en provisorisk lösning i väntan på en mera generell reklambeskattning. Också jag tror att man skall komma fram till en generell reklambeskattning.

Jag tillhör inte dem som fäller bilan över allt vad reklam heter. Den kan vara informativ, och den är det i vissa stycken.

Jag vill också ta upp en fråga som jag tycker att man har missat i den pågående debatten. Man har hela tiden presenterat annonsskatten som en pålaga på tidningarna och i något fall som en pålaga på annonsbyråerna. Ingenting av detta är sant. Annonsskatten är en pålaga på konsumenterna på samma sätt som vilken annan skatt som helst. O man väljer folkpartiets linje, blir det en pålaga på de konsumenter som röker cigarretter. Om man väljer annonsskatten, blir det en pålaga på praktiskt taget alla människor, hur de än uppträder som konsumenter. När jag vid morgonkaffet i dag slog upp Stockholms största morgontidning, hittade jag en annons som spänner över hela sidan och som berömmer produkterna från en grävmaskinsfirma i södra Sverige. Det är förmodligen inget fel på det företagets maskiner. Jag tror att det är en duktig industri som gör bra grävskopor och vad det nu kan vara. Men inte betalar tidningen denna annons, inte betalar annonsbyrån denna annons, inte betalar grävskopeföretaget denna annons. Det är varje kund som beställer några dagars arbete av den här maskinuppsättningen som betalar annonsen, Ingen kan bestrida detta. När jag vände på bladet, hittade jag en ny helsidesannons, denna gång om en korv som skall vara bättre än alla andra grillade korvar. Inte är det tidningen som betalar den annonsen, och inte heller är det företaget som säljer korv, utan det är konsumenten som äter den grillade korven som betalar annonsen. Ingen kan bestrida detta. Jag vände bladet en gång till och hittade en tredje sida. Där talar ett skogsföretag om att man vid sidan av sågad vara och pappersmassa också försäljer hushållspapper, toalettpapper och vad det än må vara. Inte är det väl någon som tror att det företaget betalar annonsen. Det är naturligtvis vi allesammans som förbrukare av hushållspapper, toalettpapper osv. som hjälper till. Jag skall inte besvära kammaren mera med sådana här drastiska exempel, men jag har tio helsidesannonser till liggande i en mapp. Där beskrivs just hur man har ökat på, bättrat på, slagit upp större och större i fråga om annonserna, allt som i sista hand skall bäras av den svenska konsumenten. Jag tror att man får hela debatten på ett riktigare plan, om man ser sanningen i vitögat och låter bli att tala om att annonsskatten är en pålaga på tidningarna eller på annonsbyråerna. Den är en pålaga på konsumenterna. Det kan visserligen sägas att när tidningarna skall debitera den här skatten så kan det tänkas att det blir en minskning av annonseringen i tidningarna, men jag tvivlar på det. Jag tror att annonseringen är någonting som drivs fram av konkurrensen i det fria marknadssamhället. Reklamen är ett försäljningsargument, och jag utgår ifrån att vederbörande företag anser att annonseringen betalar sig. Företagen är ju knappast besjälade av något slags filantropisk uppfattning om att de bör skänka bort pengar. Annonsering kommer att ske även i fortsättningen, och jag skulle bli förvånad om den ändrades till sin volym. Det framgår av skatteutskottets betänkande att vi på de senaste tio åren har haft en prisstegring på annonser, räknat efter millimeter text, med 50 procent. Från talarstolen har tidigare antytts 5 procent per år. Den prisstegringen har inte hindrat den väldiga expansionen i fråga om annonseringen i våra tidningar. Det har varit 5 procent regelbundet varje år i tio års tid, men det har varit en anonym prisstegring, och därför har man inte kostat på sig någon offentlig diskussion om den. När nu finansministern har sagt att man i det här läget, när det gäller att skaffa fram pengar till ett av alla erkänt presstöd, ett år borde kunna ersätta den anonyma prisstegringen med en skattehöjning, visserligen på 6 och inte 5 procent, då har hela den våldsamt indignerade debatten uppstått. Denna stadigt flytande, kontinuerliga prisstegring har inte föranlett någon minskning annat än vad som möjligen kan föras fram med hänsyn till de konjunkturella svängningarna, Jag är övertygad om att denna sexprocentiga skatt inte heller kommer att märkas med någon nedtagning av annonsvolymen. Skulle den göra det, skulle det således logiskt innebära att de svenska konsumenterna skulle kunna få sina varor något öre billigare, och eftersom det är de som betalar annonserna är det kanske något som man också till äventyrs kan komma över. När jag satt och lyssnade på herr Ahlmark var det ett ståtligt anslag i hans första inlägg — han har ju hunnit med åtskilliga under debattens gång. ”Hellre fria tidningar än fri rösträtt” — även om det var ett citat så låg det kanske — för att citera en annan talare under dagen — en tanke bakom. Men jag tycker att det är en malplacerad tes när den uttalas i anknytning till det förslag som vi nu debatterar. Det har anförts en del statistik om utvecklingen för de dagliga nyhetstidningarna. Den statistiken finns återgiven i regeringspropositionerna och visar med all tydlighet hur just den s.k. annonsspiralens konsekvenser ter sig och vad den innebär för faror för den fria och nyanserade debatten.

Så fortsätter detta. Om ingenting händer står vi där med en ytterst ensidig, jag vågar säga monopoliserad dagspress. Det skulle väl inte spela så stor roll om det bara vore fråga om nyhetsförmedling, men en dagspress har ju också vissa andra funktioner att fylla. Den skall vara idégivare, den skall föra en samhällsdebatt, den skall vara bärare av de politiska ideologierna, och då är man inne på ett annat och väsentligt allvarligare område. Jag avstår från att kommentera herr Ahlmarks övertramp i debatten på samma sätt som han använder uttryck som han helst borde avhålla sig ifrån. När han försöker göra förslaget till en fråga om moral, när han försöker tala med den där indignationen som står ända upp i tonsillerna på honom, vet jag inte hur mycket ärlighet som finns bakom. Jag avstår från att kommentera detta. Jag kan förlåta honom på grund av hans övermått på energi och hans ungdom, Jag har svårare att förlåta herr Bohman när han faller in i samma sätt att argumentera. Här har förts en debatt om det grundlagsenliga i det framlagda förslaget. Ett av de kronvittnen som åberopats är den 1947 avsomnade Malmgren. Han var säkerligen en mycket respektabel jurist — det tror jag. Hans uttalanden gällde dock den gamla tryckfrihetslagstiftningen, eftersom den vi nu har kom till två år efter Malmgrens död. Men jag tycker inte ens man kan anföra juristen Malmgren såsom kronvittne för att detta i något avseende skulle vara skumt och gå på tvärs med grundlagarna. Malmgren är vid varje tillfälle angelägen om att understryka att så länge man inte med några direkta pålagor eller åtgärder angriper vederbörande skrifts innehåll kan man inte komma i kollision med tryckfrihetsförordningen. Och det är andra kriterier som ligger bakom annonsskatten. Det är de enkla kriterierna att andra-, tredjeoch fjärdetidningarna skall ha ett handtag och att det skall finansieras via annonser. Om man gör sig besvär med att närmare fundera över den här frågeställningen finner man — det har också åberopats från denna talarstol — att man inte kan presentera propositionen på sådant sätt att man påstår att det är specifika politiska meningsriktningar som den har slagit vakt om på bekostnad av andra politiska meningsriktningar. Om format, storlek och upplaga har inneburit att de dominerande tidningarna råkar tala med samma politiska stämma är det en mer sekundär konsekvens av det hela — det är andra kriterier som ligger i bakgrunden. Nu är beskattningen av tidningar inte något nytt — jag tror det var herr Brandt som erinrade om detta. Vi tog det beslutet för elva år sedan, 1960, när den generella omsen infördes. Vi repeterade det när den i sin tur evalverades till moms för några år sedan. Det kunde ha sitt värde i en sådan här debatt att säga att vid denna generella skatteläggning av allt vi köper gjordes ett undantag för dagstidningarna. Vi gav dagstidningarna en preferens. Man kan säga: Var det nödvändigt att ge dem den preferensen? Ja, vi gjorde det av skäl som jag endast med viss möda skulle kunna förklara och därför avstår jag från det.

Vi har försökt räkna på vad denna eftergift, denna preferens innebär för dagspressen.

Eftersom man i annonsskatt tar ut endast 26 miljoner kronor är det alldeles orimligt att göra gällande att man här begår skattemässiga övergrepp mot dagstidningarna — de är fortfarande starkt favoriserade vid en jämförelse med all annan konsumtion. Tryckfrihetsförordningen kan inte åberopas till stöd för uppfattningen att regering och riksdag skall stå overksamma när tidningsmarknaden hotar att monopoliseras regionalt och lokalt. Detta gäller — det är jag angelägen att understryka — även om det bara skulle vara socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar som var på väg att slå ut moderata och folkpartistiska tidningar. Förslaget har således ingenting med det att göra, utan den här frågan skall ses som den skall ses: det gäller ambitionen att hålla debatten fri och mångsidig och inte låta den helt bli avhängig av att upplagan ger de stora annonsinkomsterna och därmed monopolställningen. Tryckfrihetsförordningens stora och väsentliga uppgift är att skydda det fria ordet. Håller man det klart i minnet, då framstår alla attacker som görs mot de här båda propositionerna som tämligen meningslösa och illa underbyggda.

Jag tycker nog att konstitutionsutskottet har lagt ner ett ambitiöst arbete på att redovisa vad som kan redovisas i det här avseendet. Låt mig, herr talman, bara understryka att kanslihuset ju inte heller i sådana här frågor är alldeles i avsaknad av juridisk expertis. Här har varit ordentliga utredningar bland både justitiedepartementets, statsrådsberedningens och finansdepartementets jurister innan vi blev helt på det klara med att propositionerna inte står i någon konfliktsituation gentemot tryckfrihetsförordningen. Då har det sagts här från talarstolen: Varför har man inte talat om det, varför har man inte redovisat det? Ja, saker och ting som man kommer fram till är självklara, dem behöver man inte hålla på att redovisa. Det är ju endast i de fall, där man finner att det kanske kan ifrågasättas hurdant läget är, som man kostar på sig en längre och mera utförlig argumentering.

Det finns också andra som har fått komma till tals, men jag menar att man även kan citera Björn Kjellin litet mera utförligt och få en helt annan och mera nyanserad uppfattning än den som framkom ur fru Cecilia Nettelbrandts inlägg. Här åberopas t.ex. Hilding Eek, som säger att ”åtgärder som särskilt underlättar en skrifts utgivning, t.ex. ekonomiskt stöd från det allmänna inte kan angripas såsom otillåtna hinder för utgivningen av andra skrifter”. Det är ju ett ganska klart och alldeles ovedersägligt utlåtande, som går i den riktningen att här föreligger det inte några kontroverser med grundlagarna och tryckfrihetsförordningen. Här citeras också Gustaf Petrén, som tar upp frågan huruvida en ekonomisk åtgärd kan anses utgöra hinder för en skrifts utgivande. Han säger: ”Av betydelse är vidare, att den hindrande åtgärd, som avses med sistnämnda förbud, skall ha sin grund i skriftens innehåll.

Vidare säger ytterligare en expert, Erik Holmberg: ”Det kan fastslås att generella subventioner inte förbjuds av TF. Vissa selektiva subventioner faller också utanför TF:s förbud mot hinder därför att de delas ut oberoende av skrifternas innehåll.” Propositionens selektiva stöd delas ut oberoende av skrifternas innehåll. Att försöka driva någon annan uppfattning innebär bara att man har andra syften när man torgför den uppfattningen. Jag skulle kunna citera Erik Holmberg ytterligare, när han utvecklar denna fråga, men allt detta finns ju i tryck i konstitutionsutskottets betänkande. Eftersom Björn Kjellin så flitigt har citerats från talarstolen i dag, vill jag emellertid läsa litet mer av hans yttrande 1965 till Vectu — Veckopressektionen inom Svenska tidningsutgivareföreningen. Huruvida skatt kan utgöra ett hinder enligt tryckfrihetsförordningen bedömer han så att man kan ”i de flesta fall anta att en skatt icke kan betecknas som ett sådant hinder. I varje fall synes man helt kunna utesluta en skatt som är ställd i relation till i vad mån verksamheten är inkomstbringande och blott avser en procentuell andel av vinsten.” Ingen skall väl bestrida att annonsverksamheten är en inkomstbringande verksamhet. Ingen gör väl gällande att man konfiskerar hela vinsten på annonserna med det förslag som riksdagen i dag behandlar. Är skatten så ingripande att verksamhetens fortsättande icke kan anses ekonomiskt berättigat, då föreligger det hinder. Om man med denna skatt, för att tala klarspråk, ställer till konkurs för Dagens Nyheter, Expressen och Göteborgsposten, då kan det talas om att man kommer i konflikt med tryckfrihetsförordningen. Men är det någon i denna kammare som vågar ställa sig upp och allvarligt säga att de riskerna föreligger? Tidningarna betalar ju ingen skatt, de är uppbördsmän för de svenska konsumenterna som betalar skatten. Det är riktigt vad Gunnar Hedlund säger — tidningarna fungerar här som uppbördsmän och ingenting annat. Under sådana förhållanden är den våldsamma indignationen så malplacerad som den någonsin kan bli. Herr talman! Det kanske inte riktigt faller in i stilen om jag ger mig på att kommentera varje liten detalj i de tidigare, mot propositionen aggressiva anförandena — jag skulle hamna i litet för mycket av petitesser och detaljkommentarer.

Den lille industriföretagaren kan hävda sig på kvaliteten — och det gör han bra — kontra den store företagaren. Hur man får kombinationen Volvo—Kalmar Verkstad har jag litet svårare att se, eftersom de ju tillverkar olika produkter. Dessutom fattar man inte här vad det är fråga om. Vi diskuterar ju tidningarna i de här båda propositionerna från den enkla utgångspunkten att vi vill garantera det fria ordets möjligheter att göra sig gällande i vårt samhälle — den fria och nyanserade debatten, de olika politiska ideologierna och meningsriktningarna skall kunna föra fram sitt budskap. Detta är ju en av grundtankarna i det demokratiska systemet som vi bekänner oss till. Att det har med textilproduktion, med Volvobilar eller med parkeringsdäck att göra kan ingen människa övertyga mig om. Jag har sett det här argumentet tidigare i den allmänna debatten, och jag lade märke till, när fru Nettelbrandt gjorde sitt inlägg, att hon är flitig läsare av den debatt som har gått av stapeln och att hon är en ambitiös och receptiv läsare, även om hennes eget tillskott till budskapet var tämligen klent. I den allmänna debatten har funnits de här jämförelserna mellan den stora och den lilla industrin som gör produkter och den tidning som för ut — om jag nu skall vara så högtidlig, och det kan jag väl vara om jag ser på tidningarna i deras bästa stunder — ett andligt budskap. Det är inte kommensurabla storheter och kan aldrig bli det, och därför är alla de här jämförelserna så oerhört meningslösa.

Nu är det ju klart angivet i propositionen, att vad man skall bedöma är upplagan i den storkommun där tidningen ges ut. Vi har gjort ganska noggranna undersökningar om detta innan propositionen skrevs, och det visar sig att om man håller sig till detta kriterium — som är klart och odisputabelt angivet — finns det ingen ort, inte ens Gävle och inte ens Falun och inte ens Eskilstuna, där tidningarna i kommunen ligger så förskräckligt nära varandra. Vi undersökte om man på någon av dessa orter låg inom en 10-procentsmarginal mellan förstaoch andratidning och fick klart för oss att det inte fanns någon sådan plats. Jag har inte undersökt om man, ifall man utsträcker dessa 10 procent till 20 procent, måhända får fram någon ort där skillnaden i kommunen, i utgivningsorten, mellan förstaoch andratidning ligger någonstans mellan 10 och 20 procent. Men här har ju utskottet varit vänligt i sina skrivningar och sagt, att i sådana fall bör det finnas möjligheter för den bestyrelse som skall hantera det hela att fatta erforderliga beslut. Som de flesta av kammarens ledamöter har lagt märke till är också avsikten, enligt propositonen och utskottets betänkande, att denna styrelse skall förstärkas med ett parlamentariskt inslag, och då har man ändå, så långt det i praktiken går, skaffat sig remedier och garantier för en mot alla hygglig och anständig tillämpning.

Herr talman! Finansministern måtte ha känt sig ordentligt trampad på tårna av mitt anförande — och det tycker jag var bara bra. Det var nämligen avsikten, Jag tog i så att det skulle kännas. Men jag tycker att det var att gå litet för långt att göra gällande att det var en ”oförskämdhet” mot riksdagen och utskottet då jag varnade för konsekvenserna för det politiska anseendet av det spel som det här gäller. Finansminister Gunnar Sträng måste ju ändå vara medveten om att det i dag finns en bred opinion som uppfattar vad som här skett som djupt ovärdigt det politiska arbetet. Det kan finansministern inte vara okunnig om. Jag skulle inte ha tagit i så hårt som jag gjorde, om det bara hade gällt annonsskatten. Jag gjorde det för att valet av justitieombudsman och Ritsemfrågan också har kommit in i bilden. Och jag gjorde det inte därför att jag har svårt att smälta — som finansministern sade — avgörandet i sistnämnda två frågor utan därför att det finns ett principlöshetens samband i alla dessa tre fall. Vi har procederat på samma sätt som i alla andra ärenden, sade finansministern. Nej, det har ni inte gjort. Ni har lyckligtvis inte gjort det i alla andra ärenden, När vi här i riksdagen skall behandla de frågor Kungl. Maj:t lägger på vårt bord, då förutsätter vi att de är genomarbetade, fullständigt utredda och remissbehandlade. Jag citerar Tidningsutgivareföreningen: ”Enligt tidigare parlamentarisk praxis hade det varit helt otänkbart att för riksdagen framlägga ett så genomgripande förslag.” Vi väcker våra motioner här i riksdagen och diskuterar i utskotten hur vi skall behandla frågan; sedan går vi till votering. Så har inte skett i de tre fall som jag här talat om, Där har det i allra högsta grad gällt — om jag nu åter får använda lantbrukets terminologi — kovändningar, det möjligas konst. Då propositionen om annonsskatt lades på riksdagens bord hade uppgörelse dessförinnan träffats utanför riksdagen, herr finansminister. Och frågan var då låst. Aldrig har vi lyssnat så mycket, sade finansministern. Ni har inte lyssnat ett skvatt på de argument som framförts mot beskattningen. Utskottet har t.o.m. vägrat att höra den tryckfrihetsexpertis som vi begärt skulle få komma till tals. Frågan var låst i förväg av en majoritet. Och den kompromiss som träffades hade av en underlig slump gynnat just de två partiers press som medverkade i kompromissen och missgynnat de partiers press som inte var med. Slumpens skördar, kan man säga. Benämningen kohandel tyckte finansministern inte om; den är deklasserande. Ja, i vissa fall är den deklasserande, och det var därför jag använde uttrycket. Det är deklasserande att driva kohandel av det här slaget i det politiska livet! Ja, men vi måste komma till en lösning sade finansministern. — Det fanns och finns andra lösningar, som inte får de sakligt diskriminerande effekter och de tryckfrihetsrättsligt tvivelaktiga konsekvenser som det här blir fråga om. Man kan lösa presstödsfrågan generellt, vilket vi har begärt. Man behöver inte handplocka tidningar på det sätt som här har skett; en handplockning som medfört att de bättre och större tidningarna drabbats, medan de mindre och sämre skötta — ty det är ju ändå den saken det gäller — premieras. Utan att dra några paralleller i övrigt med partistödet skulle egentligen en konsekvens av handlingssättet i presstödsfallet vara att vi fick något slags inverterat, alltså omvänt partistöd. Det stora starka partiet socialdemokraterna skulle i så fall ges ett långt mindre partistöd än de övriga partierna, om man drar ut de yttersta konsekvenserna av det tänkande som präglat annonsskattens och presstödets utformning. Slutligen sade finansministern: Ni har inte kunnat anvisa några vägar för annan finansiering. Men är det inte så, herr finansminister, att den kompletteringspropostion som vi skall behandla här i riksdagen om ett par dagar för kommande budgetår redovisar ett överskott på totalbudgeten av drygt 100 miljoner kronor? Där finns det pengar att ta av, eftersom vi för närvarande befinner oss i en lågkonjunktur. Men det är anledning att påminna om att socialdemokraterna för ett par dagar sedan när de presenterade den s.k. kompromissen om Ritsem var beredda att på stubben ta på sig 30 miljoner kronor mera för att rädda sin politiska prestige. Då spelade uppenbarligen pengarna ingen roll. Även om de pengarna — det är jag medveten om — inte tas ut första året, var man i alla fall omedelbart beredd att kasta ut 30 miljoner kronor för att rädda det politiska ansiktet. Till sist, herr talman, finns det verkligen anledning att ställa sig starkt frågande till den syn på annonsering som finansministern redovisade när han nyss visade upp de fina helsidesannonserna och sade: det är kunderna som betalar. Jag trodde att finansministern var så kunnig i ekonomiska ting att han visste att det är genom reklam och marknadsföring som tillverkare och försäljare breddar basen för sin verksamhet och kan åstadkomma de långa serier som gör att varorna blir tillgängliga för en bred allmänhet och billigare för oss alla. Det är just genom effektiv marknadsföring, genom effektiv reklam som man åstadkommer detta. Det är kunderna som ytterst vinner på det — det är inte de som förlorar. Jag trodde inte att jag skulle behöva undervisa finansministern om sådana elementära ting när vi diskuterar annonsskatten.

Herr talman! Det är nog alldeles nödvändigt att vi får klarhet på en avgörande punkt i herr Strängs försvarstal — det försvarstal som han nu håller inför kammaren för det missfoster som kombinationen av annonsskatt och presstöd i herr Strängs tappning utgör. Ett huvudargument var det att detta ärende skulle ha förberetts precis som alla andra ärenden. Antingen är det då så att alla ärenden som kommer hit till kammaren är lika hafsigt och slafsigt förberedda som det här — eller också har det ia all tysthet gjorts en statlig utredning om annonsskatt och presstöd, en utredning som i all tysthet remitterats till ett antal sakkunniga instanser, vilkas remissvar har hemligstämplats. Minoriteten i konstitutionsutskottet skulle heller inte på något sätt förvägrats de remisser den har begärt. Här måste herr Sträng vara snäll och hjälpa oss till klarhet. Är det här den normala behandlingen av alla ärenden som kommer till kammaren eller har vi helt enkelt tagit miste, har det i all tysthet skett en omfattande beredning av annonsskatten och presstödet som vi andra inte känner till?

Men de har ju möjlighet att här i dag få sitt intryck bekräftat.

Inom parentes vore det intressant att i detta sammanhang få veta skälet till att finansministern här anser sig kunna gottskriva centerpartiet sänkningen från 10 till 6 procent. Var hade finansministern det parlamentariska underlag som kunde ha säkrat ett beslut i dag om en annonsskatt på 10 procent för dagstidningarna? Är inte det att vara en liten aning oförskämd mot de socialdemokratiska riksdagsmän som offentligt hade deklarerat att de inte kunde godta en annonsskatt av den typen? Finansministern ironiserar över den alternativa finansiering som vi från folkpartiets sida har erbjudit. Vi gjorde detta okonventionella erbjudande av det skälet att vi fann det angeläget att få fram en lösning av frågan om ett presstöd till de tidningar som behöver ett sådant utan att skada andra tidningars ekonomi — vi fann det vara så angeläget att vi tog fram denna extra finansieringskälla. Finansministern säger nu om denna finansieringskälla, som tidigare år gett 50 miljoner kronor genom en höjning av cigarrettpriset med ett halvt öre per cigarett, att den inte skulle ge någon inkomst alls. Det är ju helt häpnadsväckande. Det är självklart, att även om det blir någon nedgång i köplusten just i samband med prishöjningen, inträder ändå så småningom en återgång av förbrukningen som tillför statsverket en betydande summa. Nej, det är verkligen förvånande att finansministern den här dagen, som han väl ändå kunnat förbereda så länge, inte har kunnat övertyga oss andra om de verkliga skälen till sitt ställningstagande. Varför har inte finansministern kunnat acceptera principen att det gäller att stärka tidningar som har det svårt utan att samtidigt ta bort en del av lönsamheten från de tidningar som är skötsamma och lönsamma? Varför har finansministern här velat vifta bort det förhållandet att Tidningsutgivareföreningen — en branschorganisation sammansatt av företrädare för tidningar representerande samtliga politiska meningsriktningar, även socialdemokratin — har kommit till precis samma slutsats som folkpartiets reservanter, en slutsats som här redovisats av Per Ahlmark och Cecilia Nettelbrandt? Och varför kan inte finansministern erkänna att behandlingen av det här ärendet har varit annorlunda än vad regeringen och riksdagsmajoriteten normalt brukar kräva? Vi har naturligtvis inte kunnat träda i stället för de tryckfrihetsrättsliga experter som utskottet borde ha låtit komma till tals. Men tillräckligt många skäl säger att det här ligger på gränsen till att gå emot tryckfrihetslagstiftningens anda, och då hade det varit rimligt att låta expertis yttra sig över det dagsaktuella läget. Finansministern trodde sig finna en poäng i att professor Malmgren var död 1947. Malmgrens Sveriges grundlagar dör inte med den förste utgivaren. Det är ett standardverk som kommer ut i ständigt nya upplagor. Den senaste upplagan kom ut 1970, och det är där de argument hämtats som åberopats här i dag.

Herr talman! Finansministern tyckte att jag var resignerad i talarstolen, Det var nog en missbedömning. Det är faktiskt så att jag förutsåg en lång debatt — det har ju slagit in. Jag förutsåg också, att tids nog kommer de svepande formuleringarna och de stora rallarsvingarna — och jag har ju blivit besannad. Jag föredrog att gå ut mjukt. Annars är det klart att man i oppositionen ibland kan vara litet resignerad när saker och ting avgörs utanför kammaren och utanför utskottsrummen. Herr Sträng borde sitta i opposition i några år, så fick han kanske pröva på den formen av resignation. Men nu till viktigare ting! Herr Sträng sade först att tidningarna inte drabbas av annonsskatten — det är annonsörerna som drabbas, ingen annan, Sedan fortsatte han med att säga att annonspriserna normalt höjts med 5 procent varje år under en 10-årsperiod. Det är rätt — tidningarna har företagit en sådan höjning för att möta sina kostnadsökningar, på samma sätt som andra företag möter sina kostnadsökningar. Sedan fortsatte han med att säga: Vore det så märkvärdigt om vi tog hand om denna stegring för ett år? Det betyder alltså att herr Sträng skall ta hand om tidningarnas kompensation för den inflationistiska utveckling som kommer nu och som vi är mitt uppe i. Den vill han ta hand om! Det är sällan man ser finansministern göra sådana kullerbyttor i kammaren: Å ena sidan — tidningarna drabbas inte. Å andra sidan — vi tar hand om vad tidningarna eljest skulle ha haft. En magnifik kullerbytta! Jag tror att finansministerns allmänkondition är sådan att han är i stånd till fler sådana. Jag vill också säga att exemplet om grävmaskiner var så horribelt att det nästan är svårt att ta det på allvar. Det är väl så — vilket herr Bohman var inne på — att den som annonserar om en grävmaskin vill sälja grävmaskiner, Lyckas han med detta, startar han en serietillverkning. Han förbilligar priset för konsumenterna. Lyckas han inte, får han stå för kostnaderna. Då är annonseringen en felspekulation liksom kanske också annan reklam.

Det är detta som herr Sträng nu inte förstår, nämligen att det är ett pris som är värt att betala i många sammanhang, Låt vara att reklamens siffror går i höjden — det kan bli ett fall bakåt och det är vi mitt uppe i nu — men det är i alla fall principen för det hela, Detta går inte att trolla bort med lustigheter om vem som betalar.

Herr talman! Jag undrar om inte hela denna förhatliga pålaga försvinner nästan helt och hållet, om vi här fortsätter debatten. Här skulle vi nämligen, som herr Hernelius nyss sade, inte få någon belastning på tidningarna för det skulle konsumenterna betala, Tidningarna kunde stå helt oberörda vid sidan om. Sedan visade finansministern upp alla dessa annonser för vilka konsumenterna inte heller skulle behöva betala. Hade vi fått se alla helsidesannonserna, hade det säkert varit rent av helt och hållet till fördel för konsumenterna. De skulle tjäna på det. Finansministerns beräkningar stämmer inte riktigt. Har man förresten, när man har gjort upp kalkylerna över hur mycket pengar man skulle få in på denna skatt, räknat med de 3 procent som skatteutskottet talar om. Jag fick inget svar på denna fråga, men jag tycker inte att den är helt oväsentlig. Man börjar med 120 miljoner kronor, Nu har man talat om 48 miljoner kronor ett tag. Men när det nu skall medges avdrag vid beskattningen för annonsörernas del och det därför egentligen inte blir några särskilt kännbara verkningar, kan man då få in 48 miljoner kronor? Hur mycket blir det över huvud taget? Kommer det att räcka till det presstöd som det här gäller? Har finansministern verkligen den uppfattningen att annonsmarknaden är helt okänslig för en extra pålaga, tror jag att det finns anledning att följa rådet från socialdemokratiska tidningsskribenter av olika slag, nämligen att det gäller att hålla litet kontakt med tidningsekonomer och med den världen över huvud taget. Jag tillät mig förut att säga att detta förslag om att ekonomiskt framgångsrika tidningsföretag skall hjälpa mindre framgångsrika tidningsföretag är ungefär lika stolligt som att det framgångsrika Volvo skulle hjälpa det mindre framgångsrika Kalmar Verkstad, Den parallellen avvisar nu finansministern, därför att Volvo och Kalmar Verkstad inte tillverkar samma produkt. Nej, det är riktigt. Det ena är en bra bil, och det andra är en dålig bil. Det är helt korrekt, men i övrigt ligger det mycket i den parallellen. Sedan tackar jag herr Gunnar Sträng för betyget att jag både har inhämtat en hel del informationer och dessutom har tagit intryck av dem. Jag tycker att vi skall göra det när det är en fri debatt. Om jag inte hörde alldeles fel, talade herr Gunnar Sträng i början av sitt anförande om att han hade följt debatten sedan propositionen lades fram. Jag fick den känslan att han också skulle ha tagit intryck av debatten. Dess värre vet vi av resultatet att något intryck har finansministern inte tagit av den debatt som har förts. I så fall skulle det förslag som nu ligger på riksdagens bord inte se ut som det gör.
Herr talman! Finansministern har i den här debatten följt två olika linjer. Den första linjen är att annonsskatten innebär en omfördelning. I januari sade han att man skulle ”klämma åt” de största tidningarna. I remissdebatten här i kammaren sade han också att ingen gråter över de stora tidningarna, I dag säger han att det inte kommer att bli tidningarna som kommer att få betala annonsskatten — den spelar ingen roll för dem, eftersom det är konsumenterna som får betala, Det är de som köper grävskopor, korv och toalettpapper som kommer att stå för annonsskatten, Men man kan inte, Gunnar Sträng, följa båda linjerna samtidigt. Om det blir konsumenterna som skall betala skatten. men inte tidningarna — då kan man inte, som finansministern gjort, påstå att man ”klämmer” åt tidningarna med en annonsskatt. Om det är de stora starka tidningarna som bör betala därför att de kan betala och alltså skall klämmas till — då kan man inte samtidigt säga att det är konsumenterna som skall betala och att tidningarna bara tjänstgör som skatteindrivare. Det är oförenliga ståndpunkter, och finansministern har att välja mellan dem. Jag startade mitt anförande med att citera en potentat från förra århundradet: Hellre fria tidningar utan allmän rösträtt än allmän rösträtt utan fria tidningar. Den som sade det var en anhängare av både fri pressdebatt och allmän rösträtt. Han ville markera att kärnan i demokratin är debatten, att demokrati är styrelse genom diskussion. Självfallet har jag inte ett ögonblick härmed antytt någon kritik av den allmänna och lika rösträtten. Genom arbete i folkpartiet har vi varit med och drivit fram den enkammarreform som gjort väljarna suveräna på valdagen och därmed stärkt rösträttens effekter. Det var ett övertramp, sade finansministern, att tala om ”moral” i det här sammanhanget. Tja, vad skall man kalla det, om av de 17 miljoner kronor som betalas ut i presstödet till landsortspressen drygt 16 miljoner går till socialdemokraternas och centerns tidningar, men ingenting görs för de tre, fyra, fem fall, där tidningarna ligger varandra mycket nära? Det är inte bara intressant att få veta hur det ser ut på själva utgivningsorten. Den samlade upplagan är också viktig. Och det är ett faktum att Gefle Dagblad bara har 700 exemplar mer än Arbetarbladet men att Arbetarbladet får 1 miljon kronor och Gefle Dagblad troligen ingenting alls. Det är också ett faktum, Gunnar Sträng, att man är oerhört generös mot en av parterna i den här kohandeln: man betalar 1 krona 28 öre per exemplar av Kalmar Läns Tidning och Blekingeposten medan man låter en sådan tidning som exempelvis Sydsvenska Dagbladet i skatt få betala 7-8 öre per exemplar. Det är också ett faktum att man man vägrat en tryckfrihetsgranskning i utskottet. Och det är ett faktum att finansministern gång på gång har sagt att han vill ”klämma åt” de starkare tidningarna, vilka alla vet är den liberala och moderata pressen. Får man här inte tala om moral, har jag svårt att förstå i vilken politisk situation man får göra det! Och vad är det då — min slutfråga till finansministern blir densamma som Gunnar Heléns — för fel på den princip som väglett folkpartiet när vi skrivit vår motion och bedrivit arbetet i de båda utskotten: att se till att vi stärker tidningar som har det ekonomiskt svårt och att vi inte försvagar tidningar som bär sig.

Herr talman! Finansministern har ägnat mycken kraft åt att försöka förklara att den skatt som han här vill införa är en helt konkurrensneutral skatt. Detta bevisar han speciellt genom att säga att tidningsföretagen i fortsättningen endast kommer att vara uppbördsmän, som skall inleverera den skatt som konsumenterna har betalt. Men, herr finansminister, detta är icke riktigt. Man har i stället konstruerat ett system som innebär skapandet av en konkurrenssituation på olika villkor, beroende på att vissa annonser kommer att bli beskattningsbara, medan andra inte kommer att bli det. Detta beror på det fria beloppet på 3 miljoner kronor, som vederbörande har rätt att dra av, vilket kommer att medföra att en hel del av den kommande annonseringen i vårt land icke blir belagd med skatt. Många av de stora seriösa tidningarna kommer att tvingas betala skatt för sina annonser, medan däremot t.ex. en hel del annonsblad kommer att gå helt fria. Jag har här i min hand olika exemplar av uteslutande annonsblad, sådana som kommer att delas ut och som inte skall behöva betala någon skatt. Visserligen har skatteutskottet gjort en egendomlig konstruktion genom att säga att annonsskatten skall betalas in, samtidigt som utskottet i en annan paragraf talar om att den skatten senare skall betalas tillbaka. Därför blir det genom detta system icke en konkurrens på lika villkor, utan sådana blad kommer att kunna fritt konkurrera med tidningspressen, Det är den konkurrensen, herr Sträng, som inte minst Tidningsutgivareföreningen har varnat för; man har sagt att den konkurrensen kommer speciellt hårt att drabba de andrahandstidningar som finns på olika håll i landet. Det är därför som man menar att hela konstruktionen som sådan ingalunda kommer att bli till båtnad för det fria ordet, vilket man har försökt att göra gällande.

Herr talman! Herr Bohman gjorde ju en ärlig bekännelse; han sade att han är ute efter att trampa på tårna. Det kan naturligtvis ibland tillfredsställa vissa förträngda behov, men jag har litet svårt att sätta en sådan aktivitet i samband med en allvarlig politisk debatt. Men så kommer herr Bohman tillbaka och säger: Frågan skall vara utredd och remissbehandlad. Nu är den här frågan utredd. Jag vågar säga, att det lagts ned mera arbete på denna än många andra propositioner som regeringen lämnar till riksdagen.

Sedan har vi, som jag sade i mitt inledande anförande, inte kunnat undgå att ta emot alla uppvaktningar som gjorts liksom vi inte heller kunnat undvika att notera hela den våldsamma debatt som förslaget har föranlett. De båda utskottens ledamöter som behandlat ärendet har inte heller behandlat en fråga som för dem varit anonym; tvärtom är det få frågor som varit så genomlysta som denna. Det är här jag menar att det är en oförskämdhet mot utskottens ledamöter och deras uppfattning liksom mot kammarens ledamöter, om man helt underkänner deras förmåga att ta ställning, när frågan behandlades i utskotten och när den behandlas här i dag, Det gör man då man säger att här har inte det gamla traditionella remissförfarandet tillämpats. För något år sedan diskuterade vi det stora skatteförslaget. Samma argument framfördes från oppositionens sida även vid det tillfället; ärendet hade inte remissbehandlats. Det sade man trots att förslaget varit föremål för en offentlig debatt som gick långt utöver en reguljär remiss. Hur går det då till vid en reguljär remiss? Ja, det går till på det sättet att man sätter en i och för sig kunnig man att göra ett utkast till remissutlåtande i det ämbetsverk som skall yttra sig. Sedan dras detta utlåtande för generaldirektören, I regel är denne en sorgfälligt utvald person men han är bara en människa, Då det gäller större frågor dras de ibland i verkets styrelse, och dit kommer då folk av olika skiftningar. En del av dem springer på många sammanträden och förfogar över liten tid att hantera sina frågor, en del tar allvarligt på frågorna och läser dem noggrant. Men alla är bara människor behäftade med människors olika sätt att ta på problemen. Vi har i en rad frågor gått ifrån det gamla traditionella förfarandet att skicka ut ärenden till ämbetsverken, därför att vi ansett att frågorna blivit genomlysta den remissen förutan, Vi gjorde den bedömningen nu och är beredda att ta konsekvenserna — sedan må oppositionen ha sin uppfattning, och den är vi för all del tvingade att avlyssna. Men det hindrar inte att vi i regeringen måste förbehålla oss rätten att själva avgöra vilka ärenden som skall remissbehandlas i traditionell ordning och vilka som man kan anse bli belysta utan denna traditionella remiss. Vi har lyssnat till oppositionen, Vi har lyssnat och värderat och det är slutsatsen av de värderingarna som finns i de förslag som läggs fram för riksdagen. Man talar om att handplocka tidningar — centerpartitidningar. Jag tror att det är herr Ahlmark som har fått speciellt Kalmar Läns Tidning — en centerpartitidning — på hjärnan när han i ett par inlägg gång på gång kommer tillbaka till detta. Här handplockas inga tidningar.

Men om herr Bohman går omkring i den uppfattningen att det är mycket väl ställt med statsfinanserna skall jag redan nu varsko honom om att han skall läsa på tills vi får upp den här frågan till debatt, så behöver jag inte kosta på så mycket argumentation vid det tillfället, när vi skall tala om totalbudgetens överskott. När det gällde frågan om Ritsem, säger herr Bohman, hade regeringen möjlighet att med en gång ge ifrån sig 30 miljoner kronor. Det var fråga om vilken vinst man skulle göra i framtiden. Även enligt det nya kompromissförslaget är Ritsem en ur ekonomisk synpunkt helt försvarlig investering, som ger en ränteavkastning som affärsverket Vattenfall är ålagt att vidarebefordra till staten. Man kan säga att staten kunde ha gjort en bättre affär med det första alternativet. När inte det gick att få igenom, såsom kunde avläsas av riksdagens preliminära votum, skulle man då avstå från ett andra förslag som ändå ger en räntabilitet och den kraftresurs som vi önskar och behöver? Sedan ville herr Bohman undervisa mig om annonseringens utan någon som helst reservation lyckobringande verksamhet vid alla tillfällen och säger, att det är kunderna som vinner på de stora annonserna, Naturligtvis är det inte så enkelt, herr Bohman!

Bilisten köper bensin när det är tomt i tanken. I regel köper han vid den station som ligger närmast och det har ingenting med den filosofi att göra som herr Bohman försöker göra till det ledande motivet nu när han debatterar med mig. I sista hand är det kunderna som betalar.

Jag skulle vilja säga till herr Helén att mitt svar i fråga om förberedelserna är det som jag nu har gett herr Bohman. Det finns saker och ting som vi inte har skickat ut på remiss. Vi har inte remitterat jordbruksuppgörelsen, som är en uppgörelse mellan jordbrukarna och regeringen. Vi har aldrig gjort det och kommer nog inte att göra det i fortsättningen heller. Det finns andra ting som vi inte har skickat ut på remiss. Vid varje sådant tillfälle är det en praktisk bedömning. Är det däremot fråga om ett kinkigt lagstiftningsproblem så är det nog ganska riktigt att man rent konsekvent genomför en remiss utav detta. Här får man bedöma från fall till fall och så länge regeringen är regering förbehåller den sig och måste förbehålla sig att göra den bedömningen oavsett om det sedan passar oppositionen eller inte. Sedan vill jag säga till herr Hernelius att jag i mitt första inlägg anförde följande. När tidningarna under tio år varje år höjer priset med 5 procent, då sker det helt anonymt. Det föranleder inga debatter. Naturligtvis har tidningarna ingen anledning att skriva om det och några andra finns ju inte som kan skapa opinion kring det. Möjligen annonsörerna, men var skall de göra det? De har ju inga tidningar till sitt förfogande. När vi nu kommer in med en skatt på 6 procent ett år så blir det en debatt som inte har någon rimlig relation till denna åtgärd att en gång varje år under en tioårsperiod höja annonspriserna ungefär lika mycket. Det är det jag ville ha fastslaget. Det är ju på det sättet att man trampar in i en myrstack när man ger sig på tidningarna, Det är helt naturligt därför att de sitter ju med ett publicistmonopol som möjligen i någon mån kan balanseras utav massmedia radio och TV. Någon ambition att balansera dem i denna fråga har jag ännu inte funnit och jag vet inte om jag kommer att finna det i fortsättningen heller. Troligen inte. Är det däremot så att vi höjer skatten för någon annan grupp så tycker den lika illa om det, men den har inte samma möjligheter att protestera. När vi höjer skatten för bilisterna så händer det för all del att en och annan tidning med politiska bevekelsegrunder protesterar. När vi höjer skatten för alkoholförbrukare så är det mindre vanligt att någon tidning protesterar. När vi höjer skatten för dem som brukar tobaksvaror är det också mindre vanligt att någon protesterar. Men för konsumenterna av tobak eller spritvaror eller bensin eller bilar är det ju precis på samma sätt som för konsumenten utav en tidning. Det är bara helt enkelt på det sättet att det blir en sådan väsentlig skillnad i reaktionerna på grund av sakens egen natur. Jag är emellertid relativt tillfredsställd med att i de sista anförandena var debattörerna mycket försiktiga med att ta upp frågan om att man här går till attack emot grundlagarna och tryckfrihetsförordningen. Det är möjligt att man vid litet lugnare vätskor och när man läser igenom de yttranden som är fogade till konstitutionsutskottets betänkande och även till skatteutskottets betänkande egentligen inte finner något underlag för de här tvetydigheterna att måhända är det ändå ett angrepp emot tryckfrihetsförordningen. Det är inget angrepp mot tryckfrihetsförordningen. Det var inget angrepp mot tryckfrihetsförordningen när vi införde omsen och momsen och gjorde en diskretionär skatteinsättning genom att vissa tidningar belastades och andra icke, Det var inget ingrepp då och det är inte något ingrepp mot tryckfrihetsförordningen i dag. Frågorna är precis likartade, Sedan måste väl ändå herr Hernelius ge mig rätt i att när den här frågan avgörs så avgörs den i utskottsrummen och den avgörs i denna kammare. När det nu har förekommit en förhandling mellan regeringspartiet och centerpartiet — en förhandling vars resultat har prövats inte bara av några utvalda utan av alla de riksdagsmän som tillhör de båda grupperna — är det väl i och för sig inte så överraskande, om deras representanter i utskottet är logiska och konsekventa och intar samma ståndpunkt där. På samma sätt som en prövning både i centerpartiets riksdagsgrupp och i vår riksdagsgrupp är en fri prövning av ett problem måste man respektera de riksdagsmän som intagit den ståndpunkten. Det vore önskvärt och det skulle se snyggt ut, herr Hernelius, om man avstod från insinuationerna om att här har några stycken gjort upp utanför de legala institutionerna utskott och riksdag. Så är det ju inte. Det är — och jag kommer tillbaka till detta — en utmaning mot representanterna i denna kammare så länge herr Hernelius driver den uppfattningen. Jag skall titta efter i det anförande som jag höll under remissdebatten, men jag skulle bli ytterst förvånad, herr Ahlmark, om jag använt uttryck som att nu gällde det att klippa till eller klämma åt de stora tidningarna. Jag brukar inte använda sådana uttryck. Jag skall emellertid kontrollera detta, och det ges möjligheter för herr Ahlmark, om han har fel, att komma tillbaks och ge det erkännandet litet längre fram. Vad jag däremot sade i remissdebatten var att man när den här frågan kom upp grät för alla de små tidningarna. Därför sade jag: Vänta tills förslaget kommer! När det är utformat blir kanske debatten mera nyanserad. Något annat har jag inte uppmanat vederbörande till, och jag tror att deras reaktioner är litet annorlunda i dag när förslaget blivit slutligt utformat. Herr Helén slutade med att säga: Vad är det för fel på folkpartiet när vi vill ordna finansieringen på annat sätt än genom den ”orättfärdiga” annonsskatten? Ja, det enkla felet är att herr Heléns förslag inte ger några pengar. Och om det är någon som helst mening i dessa anknytningar till finansministerns bedömning av finanspolitikens styrka, får herr Helén i allra sista ögonblicket försöka hitta på någon annan skattekälla för att kunna bli tagen på allvar. Herr talman!

Herr talman! Frågan var, sade finansministern, i realiteten utredd och remissbehandlad. Jag frågar: Utredd av vilka? Var har den utredningen presenterats? Variför har vi inte fått tillfälle att ta del av den utredningen? Och varför har man då föreslagit ett provisorium, om man verkligen hade en utredning i ordets riktiga bemärkelse? Då vi fann att utredningen ledde till icke diskriminerande resultat med hänsyn till politisk uppfattning slog vi till, sade finansministern. Men ni kan ju inte ha varit ovetande om att 80-90 procent av motståndarpressen, dvs. den liberala och moderata pressen, skulle få det sämre genom förslaget medan majoriteten av er egen press skulle få det bättre. Ledde det konstaterandet inte till några slutsatser? Blev man inte fundersam? Började man inte grubbla över om man inte kunde göra ett bättre förslag, som inte skulle få sådana här direkt diskriminerande effekter? I varje fall borde Ni ha gjort det, och då hade jag inte behövt stå här och kritisera finansministern på det sätt jag nu måst göra. Sedan gjorde finansministern sig skyldig till en lapsus. Han sade: Vi kunde inte undgå att ta emot uppvaktningar. Nej, uppvaktningarna spelade ju ingen som helst roll, eftersom det hela var uppgjort redan från början. Och jag förstår därför att finansministern gärna hade velat spara tid genom att stänga dörren för de uppvaktande delegationerna. Att regeringen förbehåller sig rätten att bestämma vilka ärenden som skall remitteras förstår jag. Det är regeringens ensak. Men om regeringen väljer metoden att gallra, så får regeringen finna sig i att vi kritiserar när regeringen underlåter att skicka betydelsefulla frågor på remiss för att få dem ordentligt genomlysta. Den här frågan var genomlyst, sade finansministern. Vilken fråga var genomlyst — var det förslaget i januari eller var det förslaget i mars? I fråga om mars-förslaget har regeringen verkligen inte varit beredd att lyssna. Den var från början låst. Riksdagsbehandlingen har därför blivit en ren formalitet. Det är detta som jag framför allt har kritiserat. Jag tog upp merkostnaderna för Ritsem därför att i det sammanhanget förelåg inga ekonomiska bekymmer. Regeringen var beredd att betala 30 miljoner kronor mer för att lösa Ritsemfrågan så fort som möjligt. Och när finansministern förflyttade sig från 120 miljoner i januari till 48 miljoner i mars, då var det statsfinansiella läget och pengarna tydligen också utan betydelse. Och då var det finansministern själv som gjorde förflyttningen och ingen annan, Det är frestande att åter ta upp frågan om annonseringen, Gör det inte så enkelt, herr Bohman, sade finansministern. Nej, jag kritiserade finansministern just därför att finansministern förenklade frågan om annonseringens och reklamens betydelse för marknadspriserna på ett helt orimligt sätt. Reklam och marknadsföring är en nödvändig del av vår blandekonomi. Det är konsumenterna som ytterst tjänar därpå. De förlorar inte, de tjänar, om man gör den helhetsbedömning man i sådana här sammanhang måste göra.